Fru talman! Turkiet har naturligtvis anpassat sig till de konventioner mot tortyr som landet har undertecknat. Men den anpassningen består i att man har utformat tortyren på ett sätt som inte skall ge synliga skador, t.ex. elchock, iskallt vatten under högt tryck, slag under fotsulorna och annan mycket grym behandling. Hur dokumenterar man då sin tortyr så att man blir trodd? Jag vill även ställa några ytterligare frågor till invandrarministern. Anser invandrarministern att den turkiska regimen uppfyller det mest elementära kravet i vad gäller mänskliga rättigheter för kurder? Anser invandrarministern att ett folk på tio miljoner har rätt att hävda sin etniska existens? Anser invandrarministern att kurderna i den situation som de befinner sig i även har rätt att kämpa för den rättigheten? Eftersom så många av de asylansökningar som jag har tittat på och som har fått avslag är från kurder som kommer från staden Konya, skulle jag vilja veta vad invandrarministern vet om staden Konya och de speciella förhållanden som råder för kurderna där?
Fru talman! Jag börjar bakifrån med Berith Eriksson. Jag erinrar mig att vi har diskuterat dessa frågor i kammaren tidigare. Interpellationen handlar om principerna för tortyrhotade flyktingar och asylansökningar över huvud taget. Att ge sig in och diskutera Turkiet speciellt är litet utanför ämnet för denna interpellation. Men jag har många gånger hävdat att det finns mycket som man kan ifrågasätta när det gäller mänskliga rättigheter och framför allt mänskliga rättigheter för kurderna i Turkiet. Det är en av anledningarna till att bl.a. många kurder från Turkiet har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Låt mig sedan gå över till Maria Leissner. Hon fortsätter det principiella resonemanget.

Jag är glad om Maria Leissner tyckte att det var ett viktigt förtydligande. Jag har egentligen bara redogjort för vad som står i de lagar och konventioner som vi följer.

Detta är fråga om ett skydd som är mer långtgående än det som följer konventionen mot tortyr som vi har talat om. Det är alltså en skärpning även i förhållande till hur det ser ut i dag i vår lagstiftning. Det är också utomordentligt svårt att kommentera enskilda uttalanden av tjänstemän i ett verk. Möjligtvis har det föresvävat tjänstemannen att två saker hör ihop eller också kan tjänstemannen ha blivit citerad på ett sätt som innebär att två saker har blandats ihop: det talas nämligen om att det måste föreligga intensitet i förföljandet. Men någon intensitet i fråga om tortyr är det aldrig tal om. Jag vet inte om det kan vara en sammanblandning av de två begreppen som har gett upphov uttalandet eller till tolkningen av uttalandet. Men jag har i varje fall här gjort klart vad som är regeringens princip.
Fru talman! Först vill jag säga till invandrarministern att det är litet svårt att tala om flyktingpolitik utan att nämna varför man tar upp ett eller annat generellt problem. Talar man om hur principerna för behandling av tortyrskadade flyktingar har kommit att utveckla sig, är det litet svårt att göra det utan att redovisa varför man har vissa ståndpunkter. Därför torde det vara nödvändigt att även i fortsättningen referera till olika händelser och enstaka personer, även om jag är fullständigt medveten om att vi inte kan diskutera just dessa personer i kammaren och varför de har fått avslag eller inte. Men det intressanta som denna debatt handlar om är, hur det kan komma sig att det förekommer uttalanden och att det redovisas principer från handläggningen av asylansökningar, uttalanden och principer som går ut på att det t.ex. måste ha förekommit tortyr under en längre tid. Hur kan det komma sig att människor utvisas som har dokumenterade och inte ifrågasatta tortyrskador, när t.o.m. invandrarministern säger att henne veterligen något undantag inte har gjorts mot denna princip? Hur kan det komma sig att människor trots detta utvisas? Det är naturligtvis mycket trevligt att ha ett bra och klart ställningstagande av den typ som vi har fått i interpellationssvaret i dag. Men vad jag verkligen hoppas på är att detta ställningstagande får ett genomslag i såväl regeringens politik som i invandrarverkets handläggning och att man kanske från regeringens sida medverkar till att sprida litet ljus över sakernas tillstånd på olika nivåer i handläggningen.
Fru talman! Om debatten skall bli meningsfull måste man naturligtvis referera till faktiska förhållanden. Jag har inte tagit upp enskilda fall. Jag tar däremot upp kurderna som folkgrupp, som asylsökande och i sammanhang där de riskerar tortyr, om de skickas tillbaka. Det är i detta sammanhang viktigt att vi tar ställning till de frågor jag ställde, eftersom de förhållanden jag tar upp är grunden till att asylsökande kurder kommer hit från Turkiet. Det råder undantagstillstånd i turkiska Kurdistan. Kurdistan är starkt militariserat. Uppgiften för regeringen, guvernören, säkerhetspolisen och militären i detta område är att utrota PKK och all kurdisk etnisk och nationell kamp. Det räcker att göra som en kurdisk flicka gjorde nyligen. Under en lektion i sin skola hävdade hon att hon var kurd, att kurderna har ett eget språk, och en egen litteratur som är tusen år gammal. För detta sitter hon nu häktad och riskerar flera års fängelse. När dessa kurder kommer till vårt land och söker asyl är det mycket cyniskt att svara dem att vi inte kan sätta tilltro till deras berättelser. Jag undrar: Varifrån får invandrarverket och regeringen de uppgifter som skall ligga till grund för deras bedömning av sanningshalten i dessa människors berättelser?
Fru talman!

Jag tycker faktiskt att vi i praktisk handling också i Sverige har visat att vi erkänner den rätten. Det faktum att vi har ett trots allt ganska ansenligt antal kurder från Turkiet i Sverige som har fått stanna här för att de kommit på dessa grunder visar detta. Men vi får också lov att vara överens om att vi fortsättningsvis skall hantera den lagstiftning vi har med enskild bedömning i varje ärende. Får jag då fortsätta med det Maria Leissner och jag talar om och, som hon uttrycker det, sprida litet ljus över principerna. Jag vill peka på ännu en aspekt när vi diskuterar om tortyr. Jag har nämligen en känsla av att man blandar ihop tortyr med något annat ibland.

Vidare: ”Tortyr innefattar inte smärta eller lidande som uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner.” Jag tycker att man ibland inte har riktigt klart för sig vad som är tortyr. För att korrekt definieras som tortyr skall det vara smärta eller annat lidande som uppkommer i samband med myndighetsutövning.

Fru talman! Med det sistnämnda ville invandrarministern motivera varför t.ex. palestinier från Libanon som blivit utsatta för svår tortyr inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det är möjligt att det stämmer med den lagstiftning som finns internationellt, att man inte skall kunna få stanna i Sverige om man inte har blivit torterad av en myndighetsperson, utan bara av Amalmilisen. Det är i så fall ett klargörande förtydligande. Det sprider väl ytterligare ljus över regeringens politik när det gäller inte minst palestinier från Libanon. Avslutningsvis vill jag säga att det finns ett bekymmer med att debattera flyktingpolitik, och det är att invandrarministrar har en tendens att komma och gå. Därför vill jag inte heller ställa Maj-Lis Lööw personligen till svars fullt ut för många av de fall där flyktingar trots dokumenterade tortyrskador har utvisats. Man kan se interpellationssvaret som ett avstamp i en politik från regeringens sida som går ut på att klart och tydligt slå fast att Sverige följer tortyrkonventionen och att vi har för avsikt att också se till att alla berörda myndigheter har full information om detta. I Anita Klums och Jesus Alcalas artikel föreslås att man skall kosta på handläggarna en grundkurs i mänskliga rättigheter och studier av Amnestys årsrapport. Det kan möjligtvis också vara en tanke att fortsätta arbetet med.
Fru talman! Maria Leissner gör sin tolkning av vad jag ville motivera genom att läsa upp detta. Jag uppfattade det som att hela interpellationen handlade om huruvida Sverige följer de åtaganden som vi har, bl.a. mot bakgrund av tortyrkonventionen. Jag tycker ändå att vi skall vara på det klara med hur tortyr definieras och vad vi menar med tortyr, om vi nu hela tiden talar om tortyr. Jag vill inte på något vis ställa ut Maria Leissner i det avseendet. Hon är en kunnig debattör när det gäller dessa frågor. Men vi skulle kanske kunna hjälpas åt att sprida ljus i den allmänna debatten och med en interpellationsdebatt kanske också ge bidrag i folkbildningens tjänst. Det är därför jag tycker att det är viktigt att försöka undanröja mycket av de missförstånd jag ser, inte minst i massmedia.

Om villkoren för privat Fru talman! Lars Leijonborg har — genom att föra fram tre exempel — läkarverksamhet önskat belysa konsekvenserna av det regelsystem som gäller för privatläkarvård och som enligt Leijonborg försvårar villkoren för den verksamheten. Han har mot denna bakgrund frågat om jag är beredd att medverka till en ändring av dessa regler. De tre exemplen på konsekvenser av regelsystemet som tas upp är att privatläkare inte kan genomföra operationer av något mer komplicerad natur, t.ex. åderbråcksoperationer, att privatläkare inte har rätt att ta ut förhöjd avgift när flera sjukdomar behandlas vid ett och samma besök. Det är riktigt att privatläkarna inte kan få ersättning enligt läkarvårdstaxan för operationer av det slag Lars Leijonborg nämner. Motiven för denna begränsning av ersättningsmöjligheterna för privatläkare är flera. Läkarvård av mer komplicerat slag som det här är fråga om kräver speciella och dyrbara resurser i form av t.ex. lokaler, utrustning och inte minst personal. Med hänsyn härtill har denna verksamhet i första hand och mot bakgrund av sjukvårdshuvudmännens ansvar för hälsooch sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen kommit att bedrivas genom huvudmännens försorg. Jag är dock medveten om att privat sådan verksamhet förekommer på vissa håll i landet men anser att specialistvård av detta slag även i framtiden i första hand bör lämnas av sjukvårdshuvudmännen. Den privata verksamhet som ändå finns på området utgör dock ett värdefullt komplement till den offentliga vården. Jag vill också erinra om att Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund för en månad sedan träffade en överenskommelse angående vissa frågor om privatläkaretablering m.m. I överenskommelsen behandlas även denna fråga, varvid parterna betonar den möjlighet som ges i läkarvårdstaxan, att i de fall en sjukvårdshuvudman behöver komplettera sin verksamhet med kapacitet för någon specialistvårdsåtgärd som inte ersätts enligt läkarvårdstaxan kan detta lämpligen ske i form av vårdavtal mellan huvudmannen och läkaren. Jag ansluter mig till denna bedömning. Lars Leijonborgs påstående att privatläkare inte får anlita vikarier, t.ex. för att själva utnyttja föräldraledighet, är korrekt endast när det gäller vikariat för del av en dag. Riksförsäkringsverket har skriftligen informerat försäkringskassor och privata vårdgivare om vad som kan utgöra godtagbara hinder vid beslut om tillfälliga vikariat. Bl.a. anges att de ledigheter som följer av lagen om allmän försäkring, t.ex. föräldraledighet, skall anses vara godtagbara hinder. Verket förordar därvid inte någon generell begränsning av vikariatets längd, utan detta får bedömas med hänsyn till orsaken till det godtagbara hindret. Vidare bör, enligt verket, vikariatet avse en sammanhängande period. I praktiken har dock detta inneburit att vikariat medgivits för lägst en hel dag. En vikariatsperiod bör också kunna delas upp i flera 53 kortare perioder, dock med endast en vikarie verksam per period. Enligt vad jag erfarit har frågan om deltidsvikariat diskuterats vid de nyligen avslutade överläggningarna mellan riksförsäkringsverket och Läkarförbundet om läkarvårdstaxans nivå från den 1 juli 1989. Även om parterna inte nu lyckades hitta en lösning, torde det finnas goda förutsättningar att lösa frågan vid nästa förhandlingstillfälle. När det gäller det tredje påståendet, att privatläkare inte har rätt att ta ut förhöjd taxa när flera sjukdomar behandlas samtidigt, är detta helt i överensstämmelse med bestämmelserna i läkarvårdstaxan. Enligt vad Lars Leijonborg antyder skulle bestämmelsen ha tillkommit i syfte att förhindra eventuellt missbruk, eftersom det ibland kan vara svårt att kontrollera om patienten verkligen har behandlats för flera sjukdomar vid samma vårdbesök. Även om bestämmelsen har en sådan effekt är den i första hand motiverad av läkarvårdstaxans konstruktion. Enligt 7 § läkarvårdstaxan ingår i arvodet till läkare såväl undersökning av patienten som erforderlig behandling för visst slag av åtgärd. Ett införande av förhöjd avgift när flera sjukdomar behandlas samtidigt skulle kräva en utökning av taxan för de olika situationer som kan uppkomma då det skulle vara motiverat med förhöjd avgift. En sådan detaljreglering skulle förmodligen medföra tolkningsoch tillämpningssvårigheter. Jag finner mot bakgrund härav att en utökning i detaljeringsgraden av läkarvårdstaxan inte är motiverad.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Man kan inte säga att de problem i sjukförsäkringen som jag har tagit upp beror på det s.k. Dagmarsystemet. I varje system med en kollektivt finansierad sjukvård, som också jag är anhängare av, måste det finnas vissa regler för hur medel från den gemensamma finansieringen skall betalas ut. Även om det systemet konstruerats från mer liberala utgångspunkter hade det säkert behövts t.ex. en övre gräns för ersättning per behandling. Däremot är det uppenbart för mig när jag hör socialministerns svar att de problem som jag har tagit upp beror på att regeringen har den grundsyn som också kommer till uttryck i Dagmarsystemet. Denna grundsyn innebär för det första en skepsis mot sjukvård i privat regi. För det andra innebär denna grundsyn att det är genom politiska beslut snarare än genom patienternas egna val det skall avgöras vilken sjukvård som skall finnas tillgänglig. Mot detta står vår liberala grundsyn som innebär att vi välkomnar privata initiativ och slår vakt om det fria läkarvalets princip och i största möjliga utsträckning vill överlämna till patienterna att avgöra sjukvårdens utformning. Trots en del alibiformuleringar om att privat vård utgör ett värdefullt komplement, som också finns med i dagens svar, är det tydligt att regeringen har en negativ och njugg inställning till privatläkare. För att se på de tre exempel som jag har tagit upp så konstaterar socialministern när det gäller privatläkares möjlighet att genomföra mer komplicerade operationer att den möjlighet som står till buds är att läkarna träffar s.k. vårdavtal med landstingen. I socialministerns och Landstingsförbundets värld är de här läkarna något som man kan ta till som nödutgång när landstingen misslyckas med sitt ansvar att åstadkomma denna vård. Men för de läkare som berörs handlar det ofta om ganska stora investeringar. Och det innebär naturligtvis en mycket osäker tillvaro att göra sådana investeringar och anställa personal på sådana vårdavtal. Vi vet ju, vilket framgår av socialministerns formuleringar, att dessa avtal kan sägas upp så snart sjukvårdshuvudmannen tycker att han kan bedriva denna vård på egen hand. Vi kan ju då och då läsa om att privata läkare, nu senast gällde det Cityakuten i Stockholm, får besked om att de måste skära ned verksamheten. Jag tror att många människor i Sverige i dag tycker att det är egendomligt att myndigheterna i vårdkrisens Sverige hindrar människor, t.ex. privatläkare, som vill arbeta i vården att göra insatser. Jag undrar om socialministern i dag kanske har något begripligt svar på den enkla frågan. Det andra exemplet som jag tog upp, som gäller möjligheten till sex timmars arbetsdag för privatläkare, berör relativt få individer. Det är ett ganska litet problem. Men trots allt har vi varit överens om att människor på den svenska arbetsmarknaden skall ha den här rättigheten. Varför skall då just denna grupp stå utanför? Socialministern hoppas på en lösning i nästa förhandlingsomgång mellan Läkarförbundet och riksförsäkringsverket. Men det är ju inte Läkarförbundet som hindrar en lösning av detta problem. Om statsrådet anser att det vore önskvärt med en lösning kunde statsrådet uppdra åt riksförsäkringsverket att gå motparten till mötes på denna punkt. Jag vill fråga Sven Hulterström om regeringen är beredd att ge ett sådant uppdrag till riksförsäkringsverket. Till sist vill jag ta upp frågan om två behandlingar samtidigt. Jag säger rent ut i min interpellation att det finns i diskussionen misstankar om missbruk. Vi vet ju att det i debatten har talats om taxeglidning, vilket är ett finare ord. Även statsrådet använder finare ord när han säger att det blir tolkningsoch tillämpningssvårigheter med ett annat system. Jag tycker inte att vi behöver hymla på det sättet, utan det är klart att det är ett problem i detta sammanhang. Men jag tror att vanliga människor även i detta sammanhang anser att det är ganska egendomligt att en läkare kan få 500 kr., eller vilken nivå det nu kan handla om, om han behandlar mig för en åkomma i dag och sedan 500 kr. om han behandlar mig för en annan åkomma i morgon, men att han inte skall kunna få ut t.ex. 1 000 kr. om han behandlar båda åkommorna i dag. Jag anser att det finns kontrollinstanser. Om patienterna är missnöjda finns ansvarsnämnden. För de fall där man från försäkringssystemet tror att det förekommer missbruk finns det ett system med förtroendeläkare som skall göra kontroller. På den sista punkten måste jag fråga statsrådet om han har något att säga till dem som tycker att det är mycket egendomligt.
Fru talman!

Han talar om negativism och njugghet. Det är riktigt i och för sig att vi från den nuvarande regeringens sida har den allmänna inställningen att det är samhället som skall ha huvudansvaret och svara för sjukvården i det här landet. Det uppfattar vi som en viktig princip. Det är inte bara socialdemokratin och regeringen som står bakom Dagmarsystemet, utan det är brett förankrat i riksdagen, med flera partier som varma anhängare och tillskyndare till Dagmaröverenskommelserna, under den tid som de har existerat. Det är klart att regeringen tar sin del av ansvaret för att det här systemet har kommit till, men vi är alltså inte ensamma. Systemet har stora fördelar, inte minst när det gäller att tillgodose önskemålen om en någorlunda rättvis läkarförsörjning över hela landet. Jag tror inte att man kan skylla på Dagmarsystemet att det finns vissa problem. Jag kan inte heller anse att problemen skulle vara så stora att man inte på ett eller annat sätt skulle kunna lösa dem. Vi har emellertid valt att, utöver att samhället har huvudansvaret för sjukvården, decentralisera den. Landstingen har ett mycket långtgående ansvar för hur sjukvården fungerar. Därför tycker jag att det vore fel om jag som socialminister eller regeringen som sådan regeringen i alla avseenden gav landstingen detaljanvisningar om vad de skall träffa för överenskommelser av olika slag med andra parter inom sjukvården. Det får man diskutera på landstingsnivå och söka sig fram till de praktiska lösningar på vårdbehov som man från område till område och från fall till fall anser vara möjliga. Som jag sade i interpellationssvaret kan man när det gäller operationer av olika slag träffa vårdavtal. Enligt avtal är det åtminstone två parter inblandade, och då kan man se till att inte den ena parten drabbas av några plötsliga förändringar. Det går att bygga in sådana klausuler i ett avtal. Jag kan inte finna att det skulle kunna utgöra ett hinder för att privatvården skall kunna vara det komplement som också regeringen har uttalat att den anser att den skall vara till den allmänna sjukvården, som ändå måste ha hand om huvuduppgiften. Ser man på utvecklingen på senare år kan man konstatera att det inte heller är så att privatvården har kommit till någon strykklass, utan det har under ett antal år skett ökningar av privatvårdens verksamhet när det gäller bl.a. antalet besök och konsultationer av olika slag. Det är alltså inte alls så att regeringen lägger hinder för den privata verksamhet som finns, utan man har, som sagt, löst de praktiska frågor i de flesta fall på ett ganska konstruktivt sätt. Så till de konkreta frågorna. Att åstadkomma sextimmarsdag får vara en förhandlingsfråga mellan Landstingsförbundet och läkarnas organisation. Det bör förhoppningsvis kunna lösas i kommande förhandlingar. Jag tycker alltså inte att regeringen skall gå in med ett uppdrag till riksförsäkringsverket och utöva styrning på detta område, utan det bästa är om parterna själva kan komma till en praktisk lösning. Detsamma gäller frågan om förhöjd avgift, som jag tror är litet mera komplicerad att lösa med hänsyn till det regelsystem som då måste byggas upp för att förhindra att en sådan ordning missbrukas. Jag är naturligtvis öppen för att lyssna på praktiska förslag till lösningar i alla avseenden. Såvitt jag nu kan bedöma är det svårt att hitta sådana lösningar. Jag kan inte se att jag har fått någon dokumentation som visar att nackdelarna med det nuvarande systemet är så stora att de har utgjort något särskilt stort hinder för att den enskilde patienten skulle få den vård som den behöver. Jag vill inte ställa ut några löften om att ändra på det systemet heller, utan Prot. 1988/89:118
Fru talman! Vi skall inte låta detta utvecklas till en generell Dagmardebatt. Jag bestrider dock bestämt att systemet skulle ha haft de positiva fördelar för läkarförsörjningen i glesbygd som socialministern här påstår. Får jag i förbigående ha en liten språklig synpunkt på socialministerns inlägg. Socialministern talar om samhällets sjukvård som synonym till den offentliga sektorns sjukvård. Min uppfattning är, och den delas numera av rätt många, att i samhället ingår även privatläkare och många andra. Man bör eftersträva en annan terminologi för tydlighetens skull. Statsrådet talar om att det har skett en decentralisering till landstingen på sjukvårdens område. Men poängen med min fråga är att jag vill att de problem som jag har tagit upp löses inom sjukförsäkringssystemet. Därmed är det i högre grad en rikspolitisk fråga. Även om jag är medveten om att det finns decentralisering från regeringen till ämbetsverken har väl statsrådet större möjligheter att påverka riksförsäkringsverkets agerande. Jag uppskattar i och för sig den allmänna ton som statsrådet har i sitt svar. Han hoppas på en uppgörelse om sextimmarsdag och är öppen för förändringar i regelsystemet på andra punkter, om det kan dokumenteras att det är stora problem. Nu hör till saken att trots den lilla ökning som skett, som statsrådet också påpekade, av privatläkarkonsultationerna är de i det stora hela fortfarande mycket få. Men jag tror att i den mån patienter får möjlighet att välja också framöver och vi har det svårt på den offentliga sidan med t.ex. personalrekrytering, kommer trycket på den privata sidan att expandera att finnas. Då kommer problemen att växa. Jag tror att det finns all anledning att man i regeringskansliet funderar både på sina grundläggande principen och på t.ex. hur de detaljproblem som jag har tagit upp skall hanteras.

Fru talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat statsrådet Laila Freivalds om hon har för avsikt att ta initiativ till en översyn av och en erforderlig komplettering av gällande regler när det gäller ansvaret för och utlämnandet av stoft efter person avliden på sjukhus. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Hälsooch sjukvårdens ansvar för att omhänderta stoftet efter den som avlidit på sjukhus är i dag inte rättsligt reglerat. Inte heller frågan om utlämnandet av stoftet är rättsligt reglerad. Av tradition har dock den offentliga sjukvården tagit hand om avlidna före och efter obduktion samt i avvaktan på bisättning och begravning. Frågan om reglering av ansvaret 57 utreds emellertid för närvarande. Den s.k. tillsynsutredningen, som ser över bestämmelserna om tillsynen över hälsooch sjukvårdspersonalen, har i uppdrag bl.a. att överväga sjukvårdshuvudmannens ansvar för omhändertagandet av avlidna i avvaktan på bisättning och begravning. Man kan säga att den fråga som tas upp i interpellationen — vem som har rätt att ta hand om den döda kroppen — innefattas i tillsynsutredningens uppdrag. När utredningen överväger sjukvårdshuvudmannens ansvar för omhändertagandet av avlidna måste den också beröra frågan om när sjukvårdens ansvar slutar och ansvaret övergår till annan liksom också frågan om vem som i tvistiga fall har att besluta om till vem den döda kroppen får lämnas ut. Jag förutsätter att tillsynsutredningen tar del av den debatt som förs här i kammaren.

Fru talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret. I tillsynsutredningens direktiv står det mycket riktigt att man skall överväga vilket ansvar sjukvårdshuvudmännen bör ha för att omhänderta avlidna i avvaktan på bisättning och begravning. Jag har tidigare varit både landstingsanställd och landstingsman och minns därför mycket väl den debatt som med all säkerhet ligger bakom de här formuleringarna i direktiven. Det handlade då om sjukvårdshuvudmännens skyldighet t.ex. när det gäller att stå till tjänst med transport av en som avlidit i ett annat län och när det gäller att ge tillgång till bårhus. Jag tror att det finns en risk för att utredningen begränsar sig till de ursprungliga frågeställningarna, om den inte får klara signaler att vidga sina överväganden till att gälla även det som jag berör i min interpellation. Det bör alltså inte bara handla om skyldigheten att ställa upp med service utan också om vilken rätt sjukvårdshuvudmännen har att mot de anhörigas vilja förfoga över stoftet. Socialministern avslutar svaret med följande ord: ”Jag förutsätter att tillsynsutredningen tar del av den debatt som förs här i kammaren.” Om socialministern skickar över protokollet från denna debatt till utredningen, blir det en tydlig signal om att utredningens överväganden också skall inbegripa de här aspekterna. Är socialministern villig att göra en aktiv markering för att den här vinklingen av problemet med säkerhet skall beaktas av utredningen? Jag misstänker att jag själv spontant som jourhavande läkare en natt eller helg skulle ha försökt hindra t.ex. en nyanländ asylsökande att direkt ta hem stoftet efter en avliden anhörig — exempelvis om de anhöriga skulle kunna tänkas bära hem den döde genom gatorna eller placera den döde i baksätet på en bil — rimligtvis kan de inte känna till svensk lag om jordfästning. Men ju mer jag har funderat över frågan, desto mer övertygad har jag blivit om att det vore djupt oetiskt att ge efter för en sådan här spontan reaktion. Vi svenskar är nog trots allt inte bäst på allting. En sak är vi definitivt dåliga på jämfört med många invandrare, nämligen när det gäller att på ett naturligt sätt handskas med döden och att omedelbart gå in i och bearbeta sorgen på ett sunt och förnuftigt sätt. I det avseendet återstår mycket för oss att lära. Jag tror att många av oss inom sjukvården omedvetet och utan att reflektera anser det vara självklart att sjukhuset, när någon har dött på Prot. 1988/89:118 sjukhus, har rätt att förfoga och bestämma över den avlidnes kropp samtöver 22 maj 1989 vad som skall ske med kroppen och när denna skall utlämnas till anhöriga. Det här har blivit särskilt tydligt för mig sedan jag i januari väckte en motion angående regler för obduktion. Jag nämnde bl.a. att obduktion inte borde få ske mot den avlidnes eller de anhörigas vilja när trolig dödsorsak inte kan anges men man säkert kan utesluta brott. Det kan t.ex. gälla en åldring, där valet står mellan dödsorsaken hjärtinfarkt eller hjärnblödning. De som har hört av sig och protesterat mot min motion — både sjukvårdsanställda och politiker — har sagt att de anser att man bör vara skyldig att ställa kroppen till förfogande för obduktion för att därmed bidra till en höjd kunskapsnivå inom sjukvården. I dag är ca 50 religioner representerade i vårt land. En del anser att obduktioner är en form av likskändning. Jag upplever det som djupt oetiskt att vi inom sjukvården skulle få rätt att skaffa kunskap med hjälp av sådana metoder som upplevs som allvarlig kränkning av individen och som en skändning av den döde. När det gäller obduktioner funderar transplantationsutredningen över dessa frågor.

Det är angeläget att socialministern gör ett förtydligande och meddelar utredningen om att också de här aspekterna bör övervägas.

Fru talman! Helt kort. Jag förutsätter att utredningen tar del av de diskussioner som förs i de ämnen som berör utredningen. Men jag skall naturligtvis aktivt försäkra mig om det genom att sända över interpellationssvaret och dagens protokoll — just som en anmaning till utredningens sekretariat om att de frågor som vi här har diskuterat skall beaktas. När det sedan gäller förfaringssättet vid obduktioner får vi på detta område, liksom på många andra områden i samhället, ta hänsyn till de förändringar som sker i och med att nya grupper kommer till Sverige och bosätter sig här. Genom invandringen har det ju förekommit förändringar på en rad olika samhällsområden. Man får försöka ta hänsyn också i sådana här situationer. Exakt hur en lösning kan åstadkommas kan jag för dagen inte uttala mig om. Även den frågan får väl beaktas av berörda utredningar, mot bakgrund av den respekt för människors integritet, religionsutövning osv. som vi rent allmänt anser att man skall ha.

Fru talman! Charlotte Cederschiöld har i en interpellation ställt följande fråga till socialministern: Är statsrådet beredd medverka till sådana åtgärder 59 inom familjestödssystemet som minskar risken för de fatala ekonomiska konsekvenser som föräldraförsäkringen nu kan leda till? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Familjepolitiken måste utgå från barnfamiljernas behov och önskemål. Det stöd som barnfamiljerna efterfrågar och behöver är tillgången till en god barnomsorg, tid för samvaro med barnen och olika former av ekonomiskt stöd. Brister i dessa avseenden begränsar valfriheten för barnfamiljerna. Regeringen har därför gett reformarbetet på dessa områden högsta prioritet. År 1991 skall barnomsorgen vara fullt utbyggd, så att alla barn över ett och ett halvt år skall ha rätt till plats. fr.o.m. den 1 juli 1991 skall föräldraförsäkringen vara fullt utbyggd och omfatta 18 månaders ersättningstid. Föräldraförsäkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen. Föräldrapenningens storlek avgörs av den inkomst föräldern går miste om när han eller hon är hemma och vårdar sina barn. För den som inte har något inkomstbortfall finns den s.k. garantinivån som ger föräldern rätt till föräldrapenning med för närvarande 60 kr. per dag. Föräldraförsäkringens regler i övrigt är så utformade att de ger möjlighet till ett flexibelt utnyttjande där föräldrarnas egna beslut är avgörande. Talet om konceptionsdagens avgörande betydelse för ersättningens storlek är i allt väsentligt missvisande. De regler som nu finns för att man skall erhålla och även behålla en bra ersättning under den tid man är hemma med sina barn är tydliga och klart gynnsamma. Detta gäller inte minst när familjen får flera barn. Charlotte Cederschiöld antyder att föräldraförsäkringsförmånerna i vissa andra länder skulle var förmånligare än i Sverige. Detta är direkt felaktigt. Den svenska föräldraförsäkringen har ingen jämförbar motsvarighet i utlandet. En seriös jämförelse med andra länder visar att skillnaderna ofta är mycket stora till Sveriges fördel. Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna har också andra viktiga komponenter. Låt mig här nämna barnbidragen och bostadsbidragen. Dessa stödformer är av stor betydelse, inte minst för familjer med endast en förvärvsarbetande förälder. När det gäller skattefrågorna arbetar för närvarande en särskild parlamentarisk utredning med frågor om den direkta beskattningen. Principen att beskatta individer — inte familjer — kommer däremot inte att ändras. Stödet till familjerna kommer även i fortsättningen att ske via transfereringar. Ett huvudskäl för detta är att ett stöd via skattesystemet blir komplicerat och kan ge upphov till krångel och byråkrati. De närmaste åren måste utvecklingsarbetet på det familjepolitiska området inriktas på att fullfölja utbyggnaden av barnomsorgen och föräldraförsäkringen. Då har vi ett fullständigt och sammanhållet familjepolitiskt stödsystem, som utgår ifrån barnfamiljernas egna önskemål och som ger mycket stor trygghet och valfrihet.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Statsrådet är betongfast ståndaktig när det gäller den ensidiga socialdemokratiska politiken, trots de konsekvenser den kan få och det tvång den medför för den enskilde. Prot. 1988/89:118 Min interpellation kom till stånd efter det att en vän till mig hade tvingats 22 maj 1989 välja mellan abort eller förstörd ekonomi. Det blev abort, eftersom hon under kärleksakten glömde tänka på statsrådets regler. Hennes föräldrapenning sänktes då hon inte lyckades få barnomsorgsplats i tid. När hon återvände till arbetet, där hon normalt hade högsta sjukpenningklass, visade det sig att hon väntade barn. Hon skulle inte hinna få ihop sina åtta månader innan barnet föddes. Hon ansökte om dispens från reglerna om konceptionsdagen hos försäkringskassan. Hon hade nämligen fått besked att hennes normala sjukpenningklass inte skulle gälla då konceptionsdagen var fel, dvs. hon var inte tillbaka på arbetet den dag barnet avlades. Det blev avslag. Familjen hade barn tidigare och därmed ett ekonomiskt ansvar för dem. Det blev abort, eftersom konceptionsdagen gjorde att föräldrapenningen skulle ha reducerats till garantibeloppet med en årsförlust på 138 500 kr. — skillnaden mellan garantibelopp och högsta föräldrapenning. För denna familj motsvarar varken daghemspolitiken eller det ekonomiska stödet familjens önskemål. Det gör det inte heller för familjen från Orsa som skrev till samtliga riksdagspartier den 10 maj. Familjen har fyra barn mellan 2 och 11 år och en försörjare. Den skriver i sitt brev: ”När det nu verkar som om vi skall vara med och dämpa köpfesten, en fest vi aldrig varit bjudna på, och det för oss innebär att vi måste avvara pengar vi inte har, så blir vi förtvivlade”. Mamman kommenterar vidare en politisk diskussion om tvångssparande i Kanalen på följande sätt: ”Det var synnerligen skrämmande att höra politikernas nonchalans när det gällde situationen för de enskildas ekonomiska verklighet. — — — Kanske ett medvetet drag bland många andra att tvinga sådana som jag och min familj in i fållan? — — — Hellre börjar jag arbeta svart.” Regeringen föreslår åtstramningar för hushållen, men säger sig samtidigt utgå från familjernas önskemål. Vi lägger i stället fram f/:slag som ger familjerna själva möjlighet att avgöra. Statsrådet vågar inte g. föräldrarna medlen. Skillnaden är påtaglig mellan moderaternas tilltro till föräldrarna och socialdemokraternas misstro. Eftersom statsrådet vidhåller att det jämförelsevis ensidiga familjestöd som Sverige har är det enda rätta och omöjligen kan tänka sig några förändringar — vilket var frågan — är uppenbarligen svaret att statsrådet är beredd att ta de fatala konsekvenser som kan bli effekten för människor som inte passar in i regelsystemet. För mig är tvärtom varje liv som släcks på grund av stelbenta regler upprörande. Föräldrar skall själva ha medlen att skapa en god uppväxt för barnen utan att vara beroende av byråkrater och politiker. Vi avvisar enhetsmodellen och har därför lagt fram förslag om vårdnadsbidrag för förskolebarn, rätt till avdrag för barnomsorgskostnader, neutrala statsbidrag till barnomsorg, ekonomisk trygghetsgaranti vid vård av egna barn, extra pensionsskydd, skatteavdrag på kommunalskatten med 15 000 kr. per barn som är under 18 år, höjt garantibelopp från 60 till 76 kr. per dag, en årshöjning på 5 840 kr. En familj med tre förskolebarn skulle via vårdnadsbidrag och skatteavdrag få 58 500 kr. Därtill kommer våra generella skattesänkningar. Ju fler komponenter ett system består av, desto mindre beroende blir man av varje del. Hänsyn skall tas till hur många som skall leva på inkomsten. 61 Prot. 1988/89:118 Man skall kunna leva på sin lön — även om man har familj. Vi diskuterar nu den generella familjepolitiken. Bidrag som prövats mot bruttoinkomsten har kraftiga marginaleffekter och tar inte hänsyn till disponibel inkomst per person. Skulle även behovsprövade bidrag tas med blir jämförelsen med Europa mycket omfattande. I Frankrike har man t.ex. 24 olika familjebidrag, varav vissa är behovsprövade. Familjestöd och ekonomiskt stöd vid barnafödsel finns i de flesta jämförbara länder, men bidragsbehoven är lägre med högre allmän standard. 30 96 lägre skattekvot ger naturligtvis utslag. Föräldrastödet utgår i olika former. I många länder är barnavdraget på skatten viktigast. Stödet vid barnafödsel, föräldrapenningens motsvarighet, är ibland högre än hos oss, men utbetalas under kortare tid. Detta har jag särskilt påpekat i interpellationen. I Västtyskland får man t.ex. 100 90 av lönen de första månaderna och sedan 2 100 kr. Ledighet är ett år. Belgien satsar stort på positiva skatteeffekter och barnbidrag. Barnbidragen är högre än hos oss i flera länder. Det är mytbildning att göra vår föräldraförsäkring till familjepolitikens Columbi ägg. Fler komponenter behövs, och familjestödet skall ses till barnets hela tidsperspektiv. Räknat i procent av disponibel inkomst är stödet i Sverige lägre än i många andra europeiska länder. Sverige är bra på välfärd, men inte enastående. Våra pensioner, sjukpenningar och barnbidrag lär ligga under genomsnittet i EG. Vi sackar efter. Visst kan statsrådet lägga ut dimridåer, men inte ens monopoliserad eterinformation kan i längden dölja de socialdemokratiska svagheterna i Sverige i jämförelse med övriga Europa. Till sist har jag två frågor. Är det riktigt att ha ett så ensidigt regelsystem att det kan orsaka aborter? Hur tror statsrådet att en enhetsmodell skall kunna tillgodose så många olika familjers praktiska och emotionella behov?
Fru talman! Låt mig först säga att den nedgörande kritik som Charlotte Cederschiöld kom med mot den svenska familjepolitiken inte är den bild jag möter på otaliga möten med vanligt folk runt om i landet. Det är inte heller den bild jag får när jag möter familjeministrarna i Europa. När vi presenterar vår barnomsorgsutbyggnad, vår föräldraförsäkring och de övriga delarna i systemet tror en del inte att det är sant. Det är för bra för att vara sant är en reaktion jag faktiskt har fått på många håll. Vi skall kanske också påminna om att Sverige nu toppar ligan över antalet födda barn. Även om jag inte tror att det har sin huvudorsak i ett väl fungerande familjepolitiskt system, skall man nog inte underskatta det systemets betydelse för föräldrarnas ställningstagande till fler barn. Frankrike har ett familjestödssystem som i allt väsentligt utgår från att den ena föräldern, kvinnan, skall stanna hemma. Har man den utgångspunkten och menar att det är det man vill permanenta är det klart att man får ett helt annat system än det som vi vill åstadkomma. Jag skulle, fru talman, ha lust att ställa en del frågor till Charlotte Cederschiöld, bl.a. om vad hon egentligen vill med föräldraförsäkringen. Vad moderaterna vill är i varje fall bitvis klart. De vill bl.a. sänka ersättningen från 90 96 till 80 26. Det är tydligen ett exempel på bra familjepolitik. Moderaterna har sagt nej till utbyggnaden av barnomsorgen. Kortare föräldraförsäkring är uppenbarligen också en bra familjepolitik. Men hur skall vi göra med den del av föräldraförsäkringen som redan är etablerad, Charlotte Cederschiöld? Skall den också rivas upp? Med den kritik hon levererar borde egentligen det vara den logiska följden. Det moderaterna och de andra borgerliga partierna vill erbjuda i form av ett vårdnadsbidrag på 41 kr. om dagen är inte ens så högt som den allra lägsta nivån i föräldraförsäkringen. Vi har ganska god erfarenhet och många vittnesbörd om att den inte räcker att leva på. Så mycket mindre räcker naturligtvis ett vårdnadsbidrag på 41 kr. till för detta. Sanningen är egentligen att moderaterna har sagt nej till det mesta av utvecklingsarbetet inom det familjepolitiska området. Nu går vi vidare med två ytterligare förslag. Vi föreslår 900 milj.kr. ytterligare i statsbidrag till utbyggnad av barnomsorgen. Vi lägger fram förslag om en kraftig höjning av barnbidraget. Hur kommer moderaterna att ställa sig till dessa förbättringar?
Fru talman! Det intressanta är just att de som statsrådet träffar ute i Europa är familjeministrar. De trycker nämligen mer på familjen i andra länder. Den är inte riktigt sann, bilden som statsrådet ger av att man tycker att kvinnorna skall vara hemma. Jag delar inte heller den bilden, statsrådet. Jag tycker att var och en skall ha en chans att välja. Faktum är att det finns bidrag till hjälp i hemmet i såväl, om jag nu har rätt, Frankrike som Västtyskland. Frankrike har ett slags vårdbidrag, och i Västtyskland får man ett stöd när man skall förvärvsarbeta så att man kan ordna hemhjälp. I Frankrike har man tagit in detta just för att man vill att barnen skall ha större möjlighet att växa upp i hemmiljön och att det skall bli mindre tryck på daghemmen. Förvärvsfrekvensen bland kvinnor ute i Europa är kraftigt ökande. I två tredjedelar av OECD-länderna ligger frekvensen över 50 96. I de svenska siffrorna är det faktiskt ganska mycket luft, eftersom föräldraförsäkringen räknas in. 17,4 90 utgörs av de kvinnor mellan 25 och 44 år som har barn och är föräldralediga. Det är intressant att höra statsrådets förändring beträffande synen på valfriheten. Jag minns Lisa Mattsons tid som ordförande i Kvinnoförbundet och när hon sade: Vi har gjort upp med valfriheten. Nu talar ni om att ni vill genomföra valfrihet. Men i praktiken har ni inga förslag till förmån för den. Det är egentligen nyspråk ni sysslar med. Vad vi vill ha, statsrådet, är fler komponenter, vilket kommer att öka möjligheterna för familjen själv att välja. Med avdrag på skatten för man över beslutanderätten om hur familjen skall leva, hur barnen skall växa upp till familjen från politikerna. Det är det vi vill. Vi vill ha mindre politikerinflytande och mer föräldrainflytande. Jag skulle vilja ställa några frågor också: Om man varit tvungen att utnyttja hela föräldraförsäkringen — 18 månader när den är utbyggd —, hur klarar statsrådet att ge barnen mellan två och sju år mer tid med sina föräldrar? Där ökar vårt vårdnadsbidrag valfriheten. Vad är det för fel på att ge resurserna till föräldrarna, så att de kan bestämma vad som är bäst för barnen, är det inte att utgå från föräldrarnas önskemål?
Fru talman! Att jämföra svenska förhållanden med förhållandena i andra länder i fråga om familjepolitiska stödsystem är naturligtvis mycket komplicerat. Men jag skall gärna fortsätta den jämförelsen tillsammans med Charlotte Cederschiöld på annat sätt. Vi lär inte hinna fördjupa oss så särskilt mycket i det i dag. Men det finns kraftiga incitament i det franska familjestödssystemet till att en av föräldrarna, nämligen av tradition kvinnan, skall stanna hemma. Det vill jag alldeles bestämt hävda. Då får man ett helt annat utfall i politiken. Sedan vill jag med intresse notera att Charlotte Cederschiöld också tycker att valfriheten skall omfatta möjligheten att välja förvärvsarbete och att stanna hemma. Då är barnomsorgen och barnomsorgsutbyggnaden av alldeles avgörande betydelse. Jag vill påstå att ytterligare månader lagda till föräldraförsäkringen ökar valfriheten. Jag har utomordentligt svårt att förstå hur en utbyggnad av föräldraförsäkringen på något som helst sätt skulle motverka valfriheten. Det är naturligtvis precis tvärtom. Att människor för att kunna vara lediga i sådana här sammanhang behöver ersättning för den inkomst som faller bort, tycker jag är fullständigt naturligt. I själva verket är det en förutsättning för att man skall ha råd att vara ledig. Därför är en genomsnittlig ersättning i föräldraförsäkringen — den som utgör 90 96 av arbetsinkomsten — mellan 250 och 350 kr. om dagen. Det är denna avgrund mellan ett sådant ersättningssystem och det ersättningssystem som vårdnadsbidraget med sina 41 kr. om dagen utgör, som är den stora vägande skillnaden i valfrihet och valmöjligheter för föräldrarna.
Fru talman! Det är intressant att statsrådet hårdnackat vägrar att svara på mina frågor. Att inte få något svar är också ett svar till min vän med aborten. Inte heller svarar statsrådet på hur de skall göra som har tagit ut hela föräldraförsäkringen men ändå vill ha litet mer tid med barnen mellan två och sju år. På detta får vi inga svar. Jag håller med statsrådet om att det är oerhört svårt att göra dessa jämförelser mellan olika länder. Därför får man titta på hur mycket stödet utgör av disponibel inkomst. Det är det enda vettiga sättet att göra dessa jämförelser på. Där ligger Sverige ganska dåligt till. Belgiens siffra är 22,9, Holland har 18,9 och Sverige har 13,9. Sverige ligger alltså ganska långt ned i den här tabellen. Anledningen är att det just är genom reglering av skatten som man ger människor valfrihet. Statsrådet tycks vara alldeles övertygad om Sveriges unika förträfflighet. Men den uppfattningen delar han inte med Rolf Edberg, den gamle socialdemokratiske kämpen, som i Metallarbetaren skrev just detta att Sverige hade lägre genomsnittliga bidrag, pensioner, sjukpenning och barnbidrag än EG. Även inom socialdemokratin börjar uppenbarligen ljuset successivt att gå upp, även om det tar litet tid. Det intressanta är att statsrådet heller inte har några svar på hur de familjer som faktiskt har problem med den förda familjepolitiken, de som har praktiska och känslomässiga problem med enhetsmodellen, skall få sin tillvaro att fungera. Nej, statsrådet, gör i stället upp med enhetslösningarna.
Fru talman! Låt mig med stor glädje och tillfredsställelse notera att vi nu i Charlotte Cederschiöld och jag hoppas även i moderata samlingspartiet har en förkämpe för ökade ekonomiska satsningar på socialpolitikens område: höjda pensioner, bättre ersättning vid sjukdom, osv. Det är mycket glädjande att notera att detta kan bli en följd av vad vi nu hört av Charlotte Cederschiöld. Jag begärde egentligen ordet för att bara med ett par ord kommentera detta med aborterna. Jag har faktiskt med förvåning tagit del av den upplysning som fanns i Charlotte Cederschiölds interpellation om att reglerna för föräldraförsäkringen skulle leda till ökat antal aborter i Sverige. De forskare och de experter på abortfrågor och abortutveckling jag har kunnat konsultera känner inte alls igen den bilden. De ser inga som helst signaler i den riktningen. Det är väl kanske på det sättet att om en ”kärleksnatt”, som Charlotte Cederschiöld talar om, ger till resultat en graviditet, är huruvida man skall ta ansvaret för barnet generellt den stora och helt avgörande frågan. Det är möjligt att för de allra flesta kommer giltighetstid och kvalifikationsgränser för föräldraförsäkringen ganska långt ned på listan i det sammanhanget. Ändå vill jag upprepa att om det är någonting som föräldraförsäkringen är, så är den generös när det gäller både ersättningsnivå och giltighetstider. Det är ju faktiskt på det sättet att efter barnets födelse är man kvar i systemet med samma inkomstbortfallsersättning i två och ett halvt år. Det tror jag är ganska unikt för de stödsystem vi har i Sverige.

Fru talman! Jan Sandberg har frågat mig om jag är beredd, att innan något av de i interpellationen diskuterade förslagen genomförs, ta initiativ till en samlad översyn av konsekvenserna vid en eventuell kraftig ökning av bilisternas kostnader. Principen för olika transportgrenars kostnadsansvar har lagts fast av riksdagen för ett år sedan i den trafikpolitiska propositionen. I den anges att trafiken skall ta fullt kostnadsansvar för de kostnader som den ger upphov till. Det gäller inte minst miljöeffekterna, och som bekant bidrar bilismen till den miljöförsämring som pågår. Som ett led i att ta fram beslutsunderlag för ställningstagande i denna fråga arbetar för närvarande ett flertal utredningar inom skilda delområden. Bland dessa är, som Jan Sandberg anger, den s.k. storstadstrafikutredningen och utredningen om vägavgifter på befintliga vägar. Vi vet redan i dag att behovet av åtgärder på våra vägar är stort. Det krävs dock stora resurser för att komma till rätta med dessa problem. Regeringen har inte funnit det möjligt att över statsbudgeten finansiera alla de nödvändiga åtgärder som föreligger utan föreslår, i linje med den trafikpolitiska propositionen, att väghållningsresurserna på längre sikt måste förstärkas genom alternativ finansiering. Bilisternas kostnader kommer sannolikt att öka i framtiden om bilismen skall bära sin del av kostnadsansvaret inom trafiken, och olika former av avgifter kan bli aktuella. Regeringen kommer dock att beakta de samlade effekterna av olika åtgärder och se till att en rimlig och rättvis fördelning av kostnadsansvaret kommer till stånd.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret. Orsaken till denna interpellation är de allt fler olika förslag som diskuteras i syfte att öka de svenska bilisternas kostnader. Ökningarna kan sammantaget bli mycket stora. Om alla dessa förslag eller delar av dem blir realitet kommer konsekvenserna att bli mycket negativa för stora delar av vårt avlånga land. Bilen behövs och är nödvändig. Åtta av tio resor sker i dag med bil. Bilberoendet är mycket stort, inte minst bland de människor som bor i glesbefolkade delarna av vårt land. De som är mest beroende av bilen är barnfamiljer. 95 96 av alla dessa hushåll har tillgång till bil, men beroendet är mycket stort bland alla befolkningsgrupper. Jag har ställt denna interpellation till kommunikationsministern bl.a. därför att vi redan tidigare kunnat se att socialdemokraterna ofta och gärna höjer skatter och pålagor för bilisterna. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 har en formlig bombmatta av skattehöjningar drabbat den svenske bilisten. Sedan 1982 har nämligen bl.a. följande skatter höjts. Bensinskatten har höjts med mer än en krona per liter. Fordonsskatten har höjts. Accisen, dvs. försäljningsskatten på nya bilar, har höjts med mer än 100 96.Därutöver har tjänstebilsbeskattningen skärpts, samtidigt som reseavdragsmöjligheterna begränsats. Regeringen har också infört bilkreditförordningen, som gör det ännu svårare att bekosta bilinköp. Utöver detta har nu en mängd olika nya skatteoch avgiftshöjningar börjat diskuteras, några av dem t.o.m. på initiativ av kommunikationsministern själv. Några exempel på detta är ett forcerat framtagande av möjligheten att ta ut nya avgifter från bilisterna i storstadsområdena och ett uppdrag till vägverket att ta fram förslag till avgiftsbeläggningar av inte nya utan befintliga vägar. Förslag har framlagts om miljöavgifter och om moms på bensin, som till råga på allt skall beräknas som en skatt på den skatt man redan betalar, nämligen bensinskatten. Det har också framskymtat förslag om en försämring av reseavdragen, som i vissa fall skulle medföra ökade kostnader på upp till 20 000 kr. för ett hushåll som har tillgång till bil. Det är därför mycket intressant att få höra kommunikationsministerns syn på hur mycket bilisternas kostnader kan tillåtas öka även i framtiden. I kommunikationsministerns svar får man ganska nedslående besked. Jag Prot. 1988/89:118 vill citera ett exempel på det: 22 maj 1989 ”Bilisternas kostnader kommer sannolikt att öka i framtiden om bilismen skall bära sin del av kostnadsansvaret inom trafiken, och olika former av avgifter kan bli aktuella.” Tydligen är kommunikationsministern inte medveten om att bilisterna i dag med råga betalar sina egna kostnader, och har så gjort under en lång rad år. Den statliga trafikpolitiska utredningen, TPU, presenterade för några år sedan en beräkning av bilismens utgifter och intäkter. Den visade att bilisterna mer än väl betalar sina kostnader. Om man ser på inkomster och utgifter skulle inkomsterna enbart innevarande budgetår överstiga kostnaderna med mer än 12 miljarder kronor. Jag nämnde tidigare att kostnaderna för bilisterna har ökat betydligt sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982. Faktum är att kostnaderna i dag är så stora att många av hushållen har svårigheter att klara sin hushållsekonomi på grund härav. En forskningsrapport som för några år sedan framlades vid Stockholms universitet visade att många barnfamiljer kunde tvingas avstå från ett mål mat om dagen för att ha råd att behålla den nödvändiga bilen. I kommunikationsministerns svar kan man utläsa att han mycket väl kan tänka sig att bilisterna skall tvingas betala ännu mer för sitt bilinnehav. Den intressanta frågan är dock hur mycket. Jag har i min interpellation nämnt en siffra som antyder vad kostnadshöjningen kan bli om de olika diskuterade förslagen genomförs. Den ökade kostnaden skulle då bli 5 kronor 20 öre per körda mil. Samtidigt skulle det vara intressant att höra vad kommunikationsministern har att säga till den barnfamilj som redan i dag tvingas avstå från ett mål mat om dagen för att ha råd att behålla sin nödvändiga bil.
Fru talman! Jag har flera gånger haft tillfällen att här i riksdagen diskutera bilismen och konsekvenserna av bilismen. Då har det varit angrepp från det andra hållet, där man menat att vi är för generösa mot bilismen och att bilismen har alldeles för goda villkor. Nu var det ett annat ljud i skällan i kritiken mot regeringen, som ansågs vara alltför negativ till bilismen. Vid något tillfälle har jag i en intervju uttryckt den meningen att bilen ger ökad frihet för många. Det väckte på sina håll kraftiga reaktioner för att vi intog en alltför positiv attityd till bilismen. Jag tror att det är viktigt att hålla en god balans i den här diskussionen. Jag instämmer med Jan Sandberg i att bilen behövs. För många är den naturligtvis omistlig; den behövs för att man skall komma till jobbet och för att tillgodose de transportbehov i övrigt som man kan ha, särskilt i glesbygd. Men det är också så att bilismen ökar mycket kraftigt: Antalet bilar har ökat, och antalet körda mil med bil har ökat mycket kraftigt. Detta inger å 67 Prot. 1988/89:118 andra sidan en mycket stor oro, därför att bilen och bilismen medverkar till en kraftig miljöförstöring. Det måste vi komma till rätta med. Till syvende och sist måste man då förlita sig till prisinstrumentet, tror jag. Vi kan inte på administrativ väg förbjuda människor att köra bil. Vi kan kanske lägga hinder i vägen för att köra i vissa områden, men generellt är det prisinstrumentet som måste användas. I det perspektivet får vi som politiker inte tveka. Om de utredningar som jag hänvisat till kommer fram till att man för att hejda en ohämmad utveckling av bilismen — nu uttrycker jag mig mycket försiktigt — måste öka kostnaderna för bilismen, får vi som politiker vara beredda att vidta den åtgärden, även om den naturligtvis stöter på motstånd hos många. Det erfor vi när vi senast höjde bensinskatten med 25 öre. Då ville ju de borgerliga partierna inte vara med. Låt mig ändå tillägga att bensinpriset i reala termer har sjunkit ganska kraftigt under senare år, låt vara att bensinskatten har höjts. För bilisten har alltså inte bensinkostnaderna under de senaste åren inneburit någon ökad belastning realt sett. Slutligen diskuteras nu en omfattande skattereform. I det sammanhanget kommer naturligtvis också beskattningen av bensin och kanske också beskattningen av resandet i andra avseenden in i bilden. Men det får då bedömas i ett helhetsperspektiv. Vi kan inte här och nu lösryckt diskutera de olika uppgifter som kan förekomma om höjda bensinskatter.
Fru talman! Självfallet skall man ha ett helhetsperspektiv när man diskuterar de här frågorna. Det var det jag försökte åstadkomma genom min interpellation. Jag tror att många med mig blir oroade inför framtiden när de ser alla de olika förslag som diskuteras i olika utredningar. Det enda gemensamma för dem är att alla på något sätt föreslår utökade ekonomiska pålagor på bilismen. Det är just den allmänna, sammanhållna diskussionen jag vill ha. Jag noterade tacksamt att kommunikationsministern sade att bilen ger ökad frihet för många. Det är vi i varje fall överens om. Jag är inte lika glad över de signaler som jag tyckte kommunikationsministern här gav och som faktiskt utgjorde ett svar på min interpellation i så motto att de visade att kommunikationsministern är beredd att höja kostnaderna för bilismen, och det även, som han uttryckte det, om en opinion skulle vara emot det. Men jag kan informera kommunikationsministern om att man helt nyligen har gjort en undersökning av vad svenskarna i allmänhet har för synpunkter på bilismen och på kostnaderna för bilismen. Sifo undersökte det i april. Man kunde konstatera att en mycket kraftig majoritet — 70 70 — av samtliga invånare såväl med som utan bil är emot exempelvis moms på bensin, även om den momshöjningen skulle betalas igen genom sänkta inkomstskatter, som ministern var inne på. Det finns också en majoritet emot någon form av miljöavgifter eller vad man nu skulle kunna kalla det. En annan intressant sak som SIFO-undersökningen gav vid handen var att om kostnaderna för bilisterna höjs kraftigt säger sig mer än var tredje pensionär ha för avsikt att sälja sin bil. Även kvinnorna säger i stor utsträckning att de i så fall tänker sälja bilen. Får man för sig att lägga fram förslag om ytterligare skatter och avgifter på bilismen är det — det kan man konstatera — främst två grupper i samhället som kommer att drabbas: kvinnor och pensionärer. Utöver de båda grupperna kommer framför allt de som bor i mer glesbefolkade delar av Sverige att få ännu större problem att klara av sitt bilinnehav, och bilinnehavet är faktiskt nödvändigt för de grupperna. Jag vet att kommunikationsministern gärna ser att den här debatten inte tar så lång tid. Jag tänkte därför avslutningsvis bara nämna att man i SIFO-undersökningen frågade samtliga — även de som inte hade bil — om de ansåg att politiker bör göra det svårare att äga och använda bil. Det var bara 9 Z0 som ansåg det. Jag hoppas att regeringen tar intryck av den massiva folkopinionen och att man inte kommer att presentera förslag till ökade skatter och avgifter. Om man inte gör det är jag oroad över alla de negativa konsekvenser som regeringens politik på det här området kommer att få för mycket stora befolkningsgrupper i Sverige.
Fru talman! Låt mig bara komplettera den bild som den här raden av opinionssiffror ger med uppgifter från en annan opinionsundersökning, som säger att en klar majoritet av befolkningen är beredd att göra uppoffringar om det gagnar miljön. Det är i det perspektivet som jag tror att man skall diskutera frågan om bilismen och kostnaderna för bilismen.

Fru talman! Jan Sandberg har frågat mig vilka initiativ regeringen är beredd att ta för att förbättra servicen hos AB Svensk Bilprovning och vilka av förslagen i riksrevisionsverkets rapport som bör genomföras. Svensk Bilprovnings arbete inom trafikoch miljösäkerhetsområdet är välmotiverat. Enligt beräkningar av både riksrevisionsverket och Svensk Bilprovning är de samlade nyttoeffekterna större än de totala kostnaderna. Antalet utförda besiktningar har under år 1988 varit betydligt större än de närmast föregående åren. För att ytterligare kunna öka servicen krävs därför betydande insatser. Besiktningsprogram och kontrollmetoder ses löpande över inom Svensk Bilprovning. Beslut har också fattats om byggandet av ett flertal nya besiktningsanläggningar. Dessutom kommer styrelsen för Svensk Bilprovning under våren att ta fram ett underlag för hur man skall hantera det framtida behovet av besiktningsstationer. Just nu pågår också byggandet av ett motortestcenter i Haninge kommun, där förutom hittillsvarande arbetsuppgifter på bilavgasområdet också forskningsoch utvecklingsarbete kommer att drivas. Kötiderna hos bilbesiktningen är i genomsnitt 15 dagar med en särskilt hög belastning i storstäderna. Stora ansträngningar görs för att minska den. Personal lånas in från lågbelastade till högbelastade anläggningar för att effektivisera användningen av resurser. Dessutom har ett förslag lämnats till trafiksäkerhetsverket som innebär att fordon inte skall kallas till kontrollbesiktning tidigare än 18 månader efter registreringsbesiktning. Det innebär att fordonen i genomsnitt är två år och tre månader när den första besiktningen görs. Att avveckla monopolet, som Jan Sandberg efterlyser, och därigenom splittra det ansvar och de arbetsuppgifter Svensk Bilprovning i dag har kan leda till att möjligheten till helhetssyn på trafikoch miljösäkerhetsfrågorna minskar och är därför inte aktuellt. Från den synpunkten är det också viktigt att prioriteringar inom fordonskontrollen kan ske samordnat och att den betraktas som en helhet. Jag är därför inte beredd att ta initiativ till en avveckling av Svensk Bilprovnings monopol. Riksrevisionsverkets rapport om den statliga fordonskontrollen är just nu på remiss hos berörda instanser. Jag är därför i dag inte beredd att redovisa några ställningstaganden med anledning av riksrevisionsverkets rapport.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret. Sedan vill jag inledningsvis klargöra att jag inte har ifrågasatt nyttan av eller att vi skall ha obligatorisk fordonskontroll. Vad jag, och faktiskt även riksrevisionsverket, i långa stycken ifrågasatt är bl.a. Svensk Bilprovnings monopol inom hela besiktningsområdet, de allt längre köerna för att få besiktningstider, de långa färdvägarna till besiktningsstationer, framför allt i glesbygd, och bristen på kundanpassning i Svensk Bilprovnings verksamhet. Människor upplever i dag påtagliga problem med att få sitt fordon besiktigat. Det gäller i första hand den årliga kontrollbesiktningen, även eventuella efterkontroller, men också kontroll av smärre förändringar på fordonen, bl.a. vid montering av dragkrok m.m. Jag kan berätta att jag i dag själv hade en besiktningstid för min bil, dvs. i slutet av maj, och den tiden beställde jag redan i mars månad. Detta visar att det i varje fall i mitt område, Stockholmsregionen, är svårt att få tid för besiktning, vilket bl.a. hänger samman med att Svensk Bilprovning har monopol och att man inte har kunnat anpassa sin service till kundernas, bilisternas, efterfrågan. Riksrevisionsverket har i en nyligen utkommen revisionsrapport med titeln Den statliga fordonskontrollen gjort en genomlysning av verksamheten vid Svensk Bilprovning. Man presenterar en hel del uppseendeväckande uppgifter, eller som det uttrycks i rapporten: ”Vid granskningen har det framkommit flera förhållanden som föranleder behov av förändringar”. Vi moderater har länge krävt att det svenska besiktningssystemet ses över och förändras. Vi har bl.a. föreslagit att man avvecklar Svensk Bilprovnings monopol. Man kan med fördel låta andra än enbart Svensk Bilprovning genomföra kontrollbesiktningar — detta givetvis under förutsättning att de som skall göra — Prot. 1988/89:118 dem först har godkänts. 22 maj 1989 Ett sådant system fungerar alldeles utmärkt i andra länder, och det skulle det göra även göra i Sverige. Detta system har bl.a. införts i Västtyskland. Redan i dag har vi en mängd verkstäder, bl.a. märkesverkstäderna, som skulle kunna komma i fråga som godkända besiktningsanläggningar. Inte minst organisationen Motormännens riksförbund har redan en utbredd besiktningsverksamhet som fungerar nog så bra och som vilken annan Svensk Bilprovningsstation som helst. Fördelarna med ett sådant system som jag skisserar är flera. - Köerna skulle minska. — Människor skulle inte behöva ta ledigt från arbetet för att besiktiga sin bil, utan den kan i stället lämnas på morgonen och hämtas på kvällen. - Om något fel på bilen upptäcks kan det omgående lagas på samma plats. De som bor de glesare delarna av Sverige skulle få mycket närmare till en besiktningsplats. I dag tvingas många köra tiotals mil till besiktningen. - Kontroll av monterad dragkrok m.m. skulle kunna ske samtidigt som bilägaren har bilen inlämnad för åtgärden. - Kostnaderna och därmed avgifterna skulle sjunka på grund av den utökade konkurrensen. Listan över fördelar med ett nytt, avmonopoliserat besiktningssystem skulle kunna göras mycket längre. Fru talman! Dess värre blev jag något besviken över kommunikationsministerns svar på min interpellation. Det andas inte det minsta kritik mot det nuvarande systemet. Enligt kommunikationsministern fungerar besiktningen i dagi stort sett bra, och det finns inte någon anledning att förändra något när det gäller den inriktningen. Om bara Svensk Bilprovning bygger någon ytterligare anläggning i Sverige blir allt frid och fröjd. Jag tycker att kommunikationsministern skall tala litet med några av de människor runt om i Sverige som köar för att få en besiktning av sina bilar genomförd. Det kommer garanterat att ge ministern en annan bild av verkligheten. Tyvärr tvingas jag konstatera att den socialdemokratiska regeringen på detta område, liksom på så många andra, inte är beredd att pröva nya vägar i syfte att förbättra servicen för invånarna i Sverige. Det är beklagligt.
Fru talman! Jag har svårt att se att en avmonopolisering skulle innebära en ökad glesbygdsservice. Verksamheten går naturligtvis med förlust i glesbygden, men tack vare sammanhållen organisation kan Svensk Bilprovning klara en hygglig service också i glesbygden med uppbyggnad av stationer som i och för sig utifrån företagsekonomiska utgångspunkter naturligtvis inte är motiverade. Jag utgår ifrån att om det finns andra intressenter som vill etablera sig på detta område, är de intresserade av att verksamheten i någon mån skall gå ihop. Jag är väl medveten om att det råder problem i Stockholmsområdet. Det är ett stort bekymmer för Svensk Bilprovning. Men inte heller detta är en följd 7n av monopolet, utan det är en rad andra omständigheter som förorsakar köproblemen i Stockholmsområdet. Som bekant är det inte bara inom Svensk Bilprovning som man brottas med personalbrist och sådana problem. Jag noterar att Svensk Bilprovning åtnjuter stort förtroende hos allmänheten. Jag har i varje fall inte fått någon bekräftelse på att det skulle föreligga något stort utbrett missnöje hos svenska bilägare med bilprovningens sätt att arbeta. Självfallet kan en och annan — så är det alltid — hysa ett bristande förtroende, men rent allmänt sett är förtroendet för Svensk Bilprovning hyggligt. Jag har också frågat efter hur det är i andra länder. Jag har fått ett enda exempel där man försökt sig på en viss avmonopolisering, nämligen Västtyskland. Men enligt uppgift föreligger det inte någon utvärdering av den verksamheten. Det är nog därför litet för tidigt att lyfta fram Västtyskland som ett lysande exempel.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att problemen med de långa väntetiderna och köerna inte är orsakade av monopolet, och han nämner problemet med att få personal. Det är helt riktigt att det finns sådana problem vid bilprovningsstationerna. Men på detta område, liksom på så många andra områden, där det är det offentliga som är arbetsgivare, är det ju inte den omständigheten att det rent allmänt råder arbetskraftsbrist som gör att just den offentliga arbetsgivaren har svårt att få personal. Oftast har offentliga arbetsgivare mycket svårare att få tag på personal än vad exempelvis privata arbetsgivare har, vilket hänger samman med systemet, de små möjligheterna att kunna påverka sin arbetssituation m.m. Men jag avser inte att förlägga den debatten här. Det är inte bara brist på personal som är det stora problemet. Om man ser tillbaka till början av 1980-talet, finner man att den genomgående trenden vid Svensk Bilprovning har varit att köerna blivit längre och längre för varje år. I början av 1980-talet var inte brist på personal något stort problem ens inom offentlig verksamhet. Det finns således andra orsaker till de långa köerna. Samtidigt som köerna är långa till Svensk Bilprovning, är beläggningsgraden vid de olika bilprovningsstationerna mycket låg. Detta kan man också se hos andra delar av den offentliga verksamheten. Om Svensk Bilprovning hade varit konkurrensutsatt eller hade fungerat på en fri marknad inom något annat område, skulle ett sådant företag inte ha haft någon en chans att överleva, utan då skulle de företag som kunde använda sina resurser på det bästa sättet kunna fortsätta med sin verksamhet. Om man släppte litet på monopolet skulle Svensk Bilprovning få finnas kvar också i framtiden, men vi anser att även andra aktörer bör kunna vara med och ta hand om delar av eller hela besiktningsverksamheten efter det att de kontrollerats. Då skulle man uppnå en mängd andra fördelar, bl.a. bättre kundanpassning och serviceinriktning. Jag skulle inte ha behövt vänta i drygt två månader på att få en tid för besiktning. Nu kan jag vara glad över att personalen på den stationen var vänlig och inte tvingade mig att betala en högre avgift, en s.k. förseningsavgift, på grund av att jag inte kunde hålla mig inom den stipulerade tiden. Visst finns det fördelar med Svensk Bilprovning, Prot. 1988/89:118 men släpp fram alternativ och låt människorna själva bedöma dessa fördelar, 22 maj 1989 vilket de kan göra om de har möjlighet att gå till andra som erbjuder samma Omverksanheten dd

Herr talman! Sveriges ställning som en ledande industrination har sina rötter i det föregående seklet. Med början kring 1860 och fram till första världskriget hade Sverige en ekonomisk tillväxt som saknade motstycke i världen. Ett fattigt jordbruksland transformerades till en alltmer välmående industrination. Vid början av 1930-talet var Sverige ett av världens rikaste länder, räknat per invånare. Slutet av 1800-talet var en dynamisk epok. Nya företag skapades som snabbt kom att bli dominerande på den internationella marknaden. Den dynamik som då öppnade för de företag som i dag är Sveriges största exportörer — Ericsson, SKF, Atlas Copco, Alfa Laval, AGA och Sandviken för att ta några exempel — avspeglade sig också i ett kulturliv vars vitalitet saknade motstycke och i ett intensivt etablerande av samhälleliga institutioner såsom dagstidningar, stadsteatrar, konsertföreningar och folkrörelser. Vårt Sverige i dag bärs i mångt och mycket upp av den välfärd i dess vidaste bemärkelse som då grundlades. Förutsebarheten, rättssamhällets fasta spelregler och en tro på rationellt beslutsfattande i politik och i näringsliv har gjort att enskilda aktörers skaparförmåga kunnat ge Sverige en välfärd som — trots de senaste 20 årens relativa nedgång gentemot andra länder — ändå ger oss en tätposition bland världens länder. Möjligheten att fatta beslut på lång sikt har också lett till att samhällets resurser kunnat investeras och utnyttjas i en infrastruktur som aldrig hade varit möjligt om inte tron på det förutsebara och rationella varit förhärskande. Herr talman! Det är i detta historiska perspektiv som dagens svenska energipolitik skall ses. Den senaste veckans karusell kring energibeskattningen visar i en komprimerad form på hur politiken håller på att förlora varje uns av förutsebarhet och bara blir konsekvensen av ett politiskt spel som kan sluta hur som helst. Den fundamentala osäkerhet som präglar svensk energipolitik motverkar långsiktiga industriella investeringar. Vi ser detta i form av att svenska företag tvingas förlägga större delen av sina investeringar utomlands, eftersom de inte vet om det kommer att finnas el till rimliga priser. Vi ser detta i form av investeringsstopp i Sverige. Vi ser det i form av den osäkerhet som präglar framtiden för i stort sett alla tänkbara energikällor. När godtycket och slumpen styr energipolitiken finns det inte något utrymme för den långsiktighet och mångfald, som har bidragit till att bygga dagens svenska välfärdsnation. Då får vi ett näringsliv och en energistruktur som formas av tvånget att på kort sikt kunna leva upp till de politiska signaler som är gångbara för dagen. För några år sedan byggde kommunerna med statlig uppmuntran värme verk för inhemska bränslen. Det gick inte så bra, eftersom politiken inte kunde hålla vad den lovat. Under en tid byggdes det jordvärme. Det isolerades hus med treglasfönster, vilket ledde till freonutsläpp och mögelhus. För några år sedan var det ingen konst att avveckla kärnkraften, eftersom de förnybara energikällorna hade kommit längre — sade man —i sin tekniska och kommersiella utveckling än vad man tidigare sade sig ha trott. Sedan fattades beslut om att förtidsavveckla kärnkraft 1995 och 1996, oavsett hur den skulle ersättas. Herr talman! Svensk energipolitik består av ständigt nya infall och utspel. Den förtida avvecklingen är ett exempel. Lagen om förbud mot att planera kärnkraftverk är ett annat. Den interna partipromemorian om en snabbutbyggnad av fossilkraft är ett tredje. Utfallen mot industrin för att den skulle ägna sig åt kampanjer mot den statliga energipolitiken är ett fjärde. Attackerna på fackföreningsrörelsen som opponerar sig mot energipolitiken och för att man skulle ha skrämts av arbetsgivarna är ett femte. Utskällningen av statens energiverk för att man hade prognostiserat en högre elförbrukning än vad energipolitiken tålde utgör ett sjätte. De trosvissa påståendena om att kontrollstationen 1990 inte lämnar utrymme för en omprövning av den förtida avvecklingen är ett sjunde. Påstående efter påstående som ger infall på infall, som i sin tur leder till omkastningar av den svenska energipolitiken har medfört och medför att regeringens energipolitik i dag möts av en näst intill total misstro i det svenska samhället. Misstron beror just på trosvissa uttalanden som sinsemellan är så pass oförenliga att ingen som har att ta ansvar i verkligheten kan tro på dem. Det finns ett gap mellan energipolitikens verklighet och teorier framförda från talarstolen. Den socialdemokratiska energipolitiken håller på att haverera i detta gap. För att över huvud taget kunna upprätthålla tron på att den förtida avvecklingen är möjlig att genomföra tvingas Birgitta Dahl hoppas på tunga investeringar i fossila bränslen, i strid med folkomröstningen och riksdagens tak för koldioxidutsläpp. Som miljöminister tvingas Birgitta Dahl offra miljöhänsyn för att som energiminister kunna starta den förtida avvecklingen. Gapet mellan verklighetens krav och talarstolens teori tar sig många uttryck. För det första gäller det gapet mellan riksdagens krav beträffande koldioxidutsläppen och den planerade utbyggnaden av fossil elproduktion. I sina interna partipromemorior redovisar socialdemokraterna planer på en utbyggnad av elproduktionen med hjälp av naturgas, olja och kol. Denna utbyggnad kommer att ge ett nettotillskott av koldioxidutsläpp på 12 96 av dagens samlade utsläpp. Det skulle ställa krav på att var tredje bil, buss, lastbil och båt samt vart tredje flygplan måste ställas åt sidan om vi skall kunna respektera det tak riksdagen har fattat beslut om. Det är en sådan ökning av koldioxidutsläppen att det skulle kräva en oerhört omfattande ytterligare introduktion av naturgas så att man kan ersätta 45 20 av oljeanvändningen med naturgas, under förutsättning att naturgasen är mindre farlig för växthuseffekten än oljan. En så massiv introduktion av naturgasen ryms knappast inom de volymer på fem miljarder kubikmeter som är planerade till sekelskiftet. Än mindre ryms de inom de volymer som är aktuella under mitten av 1990-talet. Dessa förhoppningar förutsätter dessutom att naturgasen har en lindrigare och inte värre växthuseffekt än olja och kol. Allt flera uppgifter ger emellertid i dag misstankar om att naturgasen i själva verket är farligare för växthuseffekten genom läckage som uppstår under utvinning, distribution och användning. I stället för att panikartat kasta oss in i ett naturgasberoende — utan att kunna ta hänsyn till miljöeffekter och ekonomiska och kommersiella villkor — borde vi i Sverige ge oss tid till en förnuftig och gradvis introduktion av denna för oss nya energikälla. Det finns goda skäl för att söka introducera naturgasen i Sverige. Men det bör ske under former som ger möjlighet att analysera miljöeffekterna, som gör det möjligt att använda naturgasen för att ersätta olja och kol — om naturgasen är mindre farlig för växthuseffekten än dessa energislag — och som ger oss rimliga kommersiella och ekonomiska villkor. Birgitta Dahls panikartade politik håller på att ge oss en naturgasintroduktion under usla ekonomiska och kommersiella villkor. Det kan tvinga fram en så dyr infrastruktur att det blir en effektiv spärr mot inhemska förnybara bränslen. Herr talman! Birgitta Dahls sätt att introducera naturgas står i strid med riksdagens tak för koldioxidutsläppen. Detta står klart för de ansvariga på Vattenfall och i kraftindustrin i övrigt. Det står klart för LO:s ledning. Stig Malm har uttryckt det så här: ”Man kan inte både tidigarelägga kärnkraftsavvecklingen samtidigt som man säger nej till vattenkraftsutbyggnaden och också begränsa koldioxidutsläppen. Det är tre beslut man har fattat som står i strid med varandra.” Han säger vidare: ”Jo, det är klart man kan gå ut och säga att vi inte skall ha kärnkraft och vi skall inte ha vattenkraft och vi skall inte öka koldioxidutsläppen. Men då skall man i så fall tala om vilka politiska konsekvenser de får på sysselsättning och på annat”. Även miljöavgiftsutredningen har pekat på detta förhållande. I sin skrivelse till kommittén för indirekta skatter skriver man följande: ”Den senast tillgängliga energiprognosen pekar mot att koldioxidutsläppen — vid nuvarande utformning av energioch miljöpolitiska styrmedel — kommer att öka med mer än en tredjedel till år 2010”. Herr talman! Det finns ett betydande gap mellan energipolitiken och riksdagens tak för koldioxidutsläpp. För det andra skapar Birgitta Dahls panikåtgärder för att snabbt få fram ny elproduktionskapacitet ett gap mellan det hon borde vilja uppnå som miljöminister och det som hon som energiminister kommer att tvingas driva igenom. Av de ca 14 TWh el som nu skall tillföras genom fossila bränslen, finns det i dag bara tillstånd för 1,5 TWh. För resten av anläggningarna har inte ens tillstånd inlämnats. Det innebär att energiministern Birgitta Dahl måste hoppas på att miljöministern Birgitta Dahl skall medverka till att dessa anläggningar får tillstånd, även om det sker i strid med riksdagens krav på ett koldioxidtak, olika miljöintressen och många lokala och kommunala opinioner. Antingen offrar energiministern miljön eller så tvingas miljöministern offra tillgången på energi. För det tredje finns det ett betydande gap även mellan den kapacitet för elproduktion som Birgitta Dahl och regeringen hoppas på och det framtida elbehovet. Förbrukningen av el ökar nämligen i stadig takt. Under 1980-talet har den i snitt ökat med 5 TWh per år. Det är nu framför allt — tvärtemot vad många tycks tro —i industrin som denna ökning sker. De senaste fem åren har industrins elanvändning ökat med 10 TWh medan förbrukningen för elvärmda hushåll har ökat med 7 TWh. Industrins växande behov av el beror på den tekniska utvecklingen och den internationella konkurrenssituationen. En kostnadspressande industri som skall kunna överleva måste investera i moderna industriprocesser — som kräver el —, den måste investera i bättre arbetsmiljö — som kräver el —, den måste investera i bättre reningsanläggningar — som kräver el. Den måste investera på ett sätt som förutsätter god tillgång på elkraft. Den del av svensk industri som det under de senaste åren gått bäst för är just den industri som kräver mycket elenergi. Den industrin kommer i verkligheten att få betydande problem med den framtida tillgången på energi, som talarstolarnas teori kommer att ge. Vattenfall bedömer i dag elbehovet i mitten av 1990-talet till 150 TWh. Statens energiverk blev i höstas utskällt av det ansvariga statsrådet för sin prognos för mitten av 1990-talet som pekade på ett behov på mellan 136 och 160 TWh. Båda prognoserna innebär betydande risker för att vi redan under 1990-talet, med nu planerad produktionskapacitet, kommer att få betydande problem med den svenska elförsörjningen. Ändå får man säga att båda dessa prognoser präglas av en betydande lojalitet till Birgitta Dahls och regeringens förhoppningar. En så låg tillväxt av elförbrukning som dessa prognoser bygger på har vi inte haft under 1970 och 1980-talet. Med den i 1980-talets perspektiv mycket måttliga tillväxten av 3 TWh per år finns det en betydande risk för att vi i Sverige för första gången under modern tid kommer att lida brist på elektricitet. Det är, herr talman, ett betydande gap mellan socialdemokratins förhoppningar och verklighetens behov av elektricitet. För det fjärde bryter regeringens energipolitik mot folkomröstningen. Trots att kärnkraften skulle avvecklas med hänsyn till välfärd och sysselsättning sker nu en avveckling i en takt som inte tar hänsyn till välfärd och sysselsättning. Under de närmaste åren har vi i Sverige, enligt kompletteringspropositionen, att se fram mot en tillväxt som tillhör den västliga industrivärldens lägsta. Kraftigt stigande elpriser på upp till 70 90, brist på el och kostnader på 30 miljarder för att avveckla 2 reaktorer, samtidigt med betydande krav på investeringar i ny energistruktur, kommer inte att förbättra Sveriges framtida ekonomiska utsikter. Det kommer att drabba vår förmåga att leva upp till garanterade pensioner, att föra till sjukvården de nya resurser som behövs eller att säkra löntagarnas reallöneutveckling. En utslagning av den elintensiva industrin i t.ex. Västernorrland kommer att mycket hårt drabba sysselsättningen i denna del av vårt land, liksom uteblivna eller exporterade investeringar kommer att drabba sysselsättningen och välfärden i dess helhet. LO:s grupp för demokrati och inflytande har beräknat kostnaderna för den totala omställning som blir nödvändig på grund av kärnkraftsavvecklingen till mellan 115 och 150 miljarder kronor. Det är ett omoraliskt slöseri med resurs och välfärd som bara ett mycket rikt välfärdsland kan kosta på sig, och som i den fattiga världen måste te sig direkt omoraliskt. Omoralen framstår ännu tydligare eftersom vi i en växande utsträckning kommer att göra anspråk på sådana energiresurser som den tredje världen bättre skulle kunna använda, samtidigt som vi illojalt kommer att medverka till växande koldioxidutsläpp. Herr talman! Folkomröstningen sade mycket klart ifrån att kärnkraften skulle användas i avvaktan på framväxten av fönybara inhemska bränslen. Nu sker i stället avvecklingen med hjälp av importerade fossila bränslen, i direkt strid med folkomröstningens resultat. Gapet mellan folkomröstningen och den faktiskt förda politiken är av en sådan omfattning och ger sådana konsekvenser för miljöpolitik och för vårt näringslivs utveckling att den borde motivera socialdemokratin att i den politiska hederlighetens namn självmant underställa denna nya politik en ny folkomröstning. Herr talman! För det femte finns det ett betydande gap mellan den energibeskattning som regeringen låtit utreda, en utredning vars resultat socialdemokratiska ledamöter i utredningen häromdagen justerade, och den energibeskattning som man nu i dagarna vill genomföra tillsammans med centern här i riksdagen. Den höjda elskatten föregriper inte bara kommande beredningsarbete och beslut om den framtida energibeskattningen. Den står också i en direkt motsatsställning till de principer som hitintills legat till grund för detta utredningsarbete. För det sjätte finns det ett uppenbart gap mellan det som kontrollstationen 1990 skall utröna och energiministerns fullständiga ovilja att ta hänsyn till vad kontrollstationen kan komma att utvisa. Det ansvariga statsrådet har mycket klart sagt ifrån att oavsett vad kontrollstationen ger för besked skall kärnkraftsavvecklingen fortsätta i den takt som nu är beslutad. Klarare än så kan ingen beskriva vad gapet mellan verkligheten och talarstolarnas teori gäller. Det är därför inte underligt att den energipolitik som Birgitta Dahl står för möts av en omfattande misstro i hela det svenska samhället. Den misstron möter henne även inom socialdemokratin. Birgitta Dahl har förmodligen större stöd för sin energipolitik än så länge här i kammaren än bland det svenska folket, i svenskt näringsliv och i den svenska fackföreningsrörelsen. Paradoxalt nog kommer detta stöd henne till del inte så mycket från det egna partiet utan från andra partier. Vad Stig Malm tycker om den förtida kärnkraftsavvecklingen, det vet vi. Vad Rune Molin anser om förenligheten mellan de olika mål som Birgitta Dahl har uppställt, det vet vi också. Vi vet också mycket klart vad fackförbund som Metall, Gruv, Fabriks och Pappersindustriarbetarförbundet anser om den nu förda energipolitiken. Och jag vet inte om det ens finns socialdemokratiska företrädare här i kammaren i dag — Åke Wictorsson eller Lennart Pettersson — som är beredda att gå upp i talarstolen och direkt säga: Ja, jag tror att Birgitta Dahls energipolitik är realistisk och förnuftig. Är ni beredda att göra det, Wictorsson och Pettersson? Herr talman! Sverige behöver en ny energipolitik. Den måste bygga på följande grund. 1. En god tillgång på elektricitet är bra och väsentlig för välfärdssamhällets fortsatta utveckling. God tillgång på el ger en effektiv energianvändning och goda möjligheter till energihushållning. Elektriciteten kommer att behövas för en fortsatt utveckling av det svenska samhället. Det ställer krav på en bibehållen och gradvis utökad elproduktion. 2. Taket för koldioxidutsläppen måste vara styrande för den framtida energipolitiken. 3. Folkomröstningens beslut måste ligga till grund för energipolitiken. Det innebär att kärnkraften skall användas så att vi får tid och råd att se vad den tekniska utvecklingen ger oss för möjligheter under de kommande decennierna, så att kärnkraften avvecklas under hänsyn till välfärd och sysselsättning. 4. Riksdagen uttalade förra året att det inte finns någonting som talar emot att kärnkraftsreaktorerna har en livslängd på 40 år, och inte 25 år, vilket var den grundläggande förutsättningen för tidigare energipolitiska beslut. Det måste vara den tekniska livslängden som skall vara styrande för hur länge kärnkraften skall användas. 5. Vi behöver en energibeskattning som bygger på att energi inte skall straffbeskattas utan på att det är föroreningarna som skall beskattas och motverkas. Min kollega Karl-Gösta Svenson kommer att ytterligare utveckla detta senare i debatten. Det ställer krav på att koldioxidskatt och miljöavgifter för svavel och även för kväve införs, bensinskatten står kvar som en trafikskatt och koldioxidskatt samt att en nollmoms på värme och ånga används. 6. Nya energislag skall bedömas efter sina kommersiella meriter. Med den energibeskattning som vi vill införa kommer inhemska bränslen att få det lättare att göra sig gällande. Vindkraften kommer att kunna spela en visserligen marginell men likväl meningsfull roll. Hushållningen med energi kommer att stimuleras på ett rationellt sätt liksom produktionen och distributionen av energi. 7. I enlighet med att taket för koldioxidutsläppen bör vara ett styrande mål för energipolitiken krävs en betydande återhållsamhet med investeringar i koloch oljeeldade anläggningar för elproduktion. Vi har i det betänkande som nu diskuteras direkt gått emot vissa sådana anläggningar. 8. Naturgasen bör ges en försiktig och gradvis introduktion i det svenska energisystemet. Det bör ske i en takt som gör det möjligt för oss att noga analysera miljökonsekvenser och införa naturgasen under ekonomiska och kommersiella villkor som är acceptabla och rimliga. 9. Prismekanismen måste gälla för energisystemet. Vi accepterar inte administrativt reglerade prishöjningar, som enbart kommer att ge fel signaler om utbud och efterfrågan. 10. Energisystemet bör ges en så marknadsinriktad utformning som möjligt, så att många aktörer kan agera och mobilisera de energitillgångar som finns i vårt samhälle och också bidra till den hushållning som kan genomföras. Herr talman! Det är mot bakgrund av en sådan energipolitik, som vi i moderata samlingspartiet står bakom och som vi tror kommer att kunna gynna den svenska miljöpolitiken och svenskt näringslivs fortsatta utveckling och därmed den svenska välfärden, som jag ber att få yrka bifall till de reservationer som moderata reservanter står bakom i de betänkanden som är aktuella för denna debatt.

Herr talman! Det har vid flera tillfällen funnits anledning för mig att från denna talarstol fästa uppmärksamheten på den brist på sammanhang som präglar regeringens energipolitik. Det finns anledning för mig att återkomma till det temat också i dag. En orsak är att socialdemokratin, som jag förstår det, har övergett de antaganden som låg bakom linje 2 och brutit mot de värderingar som förenade oss som en gång arbetade gemensamt för linje 2. Linje 2:s grundfilosofi gick ut på att man skulle satsa hårt på att utveckla miljövänliga alternativ till elproduktion i kärnkraftsanläggningar och att man skulle satsa på ekonomiskt motiverad hushållning med energi.

Den skulle sedan vara genomförd till år 2010. Målen har nu inte uppnåtts. Det beror till stor del på den socialdemokratiska senfärdigheten när det har gällt att komma i gång med att utveckla alternativ och metoder för effektiv energihushållning. Det är med djup beklagan man måste konstatera att bioenergin, och de olika försök som nu görs att på ett effektivt sätt tillvara ta den, t.ex. i form av nya energiskogar, alltjämt bara befinner sig i början av utvecklingsstadiet. Det är mycket litet som har kommit i gång. Missade erfarenheter kan man inte heller ta igen genom att snabbt satsa mycket mer pengar på dessa områden. Varje process tar nämligen sin tid. Det måste ske planering och utveckling, och resultaten måste fram så att erfarenheter skall kunna göras innan nästa steg tas. Mycket kunde ha gjorts som inte har blivit gjort, och mycket tid har förrunnit utan att nödvändiga erfarenheter vunnits. Detsamma gäller vindenergin. Det var länge sedan Sverige fick de två första stora vindkraftverken i Maglarp och på Näsudden. I stort sett är det allt som har tillkommit i fråga om vindkraft. I andra länder har det skett en utveckling, och man har prövat både stora och små vindkraftverk. Man behöver inte gå längre än till Danmark för att se att det där vimlar av små vindkraftverk. Deras totala bidrag till energiförsörjningen kanske inte är stort, men effekten totalt av att enskilda människor, kommuner, organisationer, m.fl. är med och satsar, är uttryck för att man där försöker hitta vägar till energiproduktion som inte förstör miljön. Samma anmärkning mot senfärdighet kan jag rikta mot bristen på åtgärder när det gäller att minska elkonsumtionen, dvs. hushållningsåtgärder. Herr talman! Regeringen har nu lämnat linje 2 och slagit armkrok med Prot. 1988/89:119 miljöpartiet. Det kan naturligtvis glädja här närvarande representanter för 23 maj 1989 det partiet. Såvitt jag förstår är det miljöpartiets inställning i frågan hur avvecklingen skall genomföras som spelar den största rollen för statsrådet Dahl när hon lägger fram sina förslag. Hon bryr sig däremot inte alls om vad som sägs från svensk industri. Hon tar inte hänsyn till de argument som kommer från det hållet. Och hon är lika kallsinnig till de synpunkter som Landsorganisationen i denna fråga riktar till regeringen. Hon fäster vid sina bedömningar inte heller avseende vid de tekniska och ekonomiska experter som finns både innanför och utanför statsförvaltningen. Ibland kan man, trots frågans allvar, få nästan skrattretande kommentarer från experterna. Jag har t.ex. läst att en hög tjänsteman i energiverket har sagt att mycket beror på industrins beteende om man skall kunna minska energiförbrukningen: Om de framtida investeringarna görs utomlands ökar inte elförbrukningen lika mycket som annars. När man inom förvaltningarna börjar fundera på om inte regeringens energipolitiska mål förutsätter att man flyttar ut delar av svensk industri, då är det allvarligt. En energipolitik, som är på väg att få sådana effekter — som resulterar i att svensk industri, i större utsträckning än vad som annars skulle vara motiverat, bygger ut sin tillverkning utanför landet — bidrar inte till en totalt sett bättre miljö, men man minskar arbetstillfällena, minskar kraften i den svenska industrin, och minskar kraften i den svenska ekonomin. Såvitt jag förstår instämmer dessa tjänstemän inte i regeringens energipolitik, de drar bara de naturliga konsekvenserna av vart den är på väg. Inte heller lyssnar regeringen och statsrådet Dahl på sina egna partimedlemmar. Vi är nämligen medvetna om att det djupt inne i socialdemokratins led finns de som är mycket kritiska till den energipolitik som regeringen förordar. Att regeringen struntar i majoriteten och oppositionen behöver jag väl knappast tillägga. Jag fick nyligen en rapport från en kommitté som har arbetat i Finland med energipolitiken. Denna kommitté drar slutsatsen att en väl fungerande energiförsörjning och ett förmånligt energipris främjar en gynnsam ekonomisk utveckling och bidrar till välstånd och en balanserad samhällsutveckling. Jag kan instämma i det som denna kommitté uttalar. Jag vet att detta även präglar arbetet i Finland och är ledsen att inte kunna säga detsamma om inriktningen av energipolitiken i Sverige. Jag sade nyss, herr talman, att regeringen har slagit armkrok med miljöpartiet när det gäller inriktningen av energipolitiken. Jag vill betona att det är med partiet och inte med miljörörelsen, eftersom den har vidare och väsentligt djupare syften än dem som kommer till uttryck från de personer som här säger sig vara dess företrädare mer än andra. Inom breda grupper i Sverige finns det en stor förståelse för de ekologiska sambanden, och man finner hos medborgare och organisationer en stark känsla för miljön. Den är inte minst påtagligt utbredd i det parti som jag representerar. Det finns i Sverige en genuin och ärlig oro för vad som händer med miljön och hur energipolitiken påverkar den. Man skräms med rätta av hur freonet inverkar på ozonskiktet och, inte minst, av den växthuseffekt 1 som en ökande användning av fossila bränslen och de koldioxidutsläpp som följer med den leder till. Herr talman! I detta sammanhang är regeringen och den svenska socialdemokratin ganska förtegen. Den har uppenbarligen inte, även om man då och då får läsa någon artikel av statsministern i ämnet, tagit hotet om drivhuseffekten på riktigt allvar. Jag fäste uppmärksamhet vid att det var oppositionen som mot socialdemokratin här i riksdagen genomdrev beslutet om att utsläppen av koldioxid i Sverige inte skulle få öka. När regeringen nu vill genomdriva en för tidig avveckling av de första kärnkraftsreaktorerna sker det på basis av en politik som leder till ökad användning av fossila bränslen. Det framgick med stor tydlighet av den interna PM till partiets kader som Birgitta Dahl skickade ut strax efter en helg. I denna PM kan man läsa om ökade mängder kol, olja och naturgas för att klara de första avstängningarna av kärnkraften, förutom att man vill ”skala upp” de bestående kärnkraftverken för att ersätta kärnkraften från två reaktorer med mera kärnkraft från de andra tio. Herr talman! Den samlade miljöeffekten av naturgasen är i dag osäker. Det är korrekt att man vid förbränning av naturgas får ut mer energi mot en mindre mängd koldioxid än när man förbränner kol och olja.

Naturgasen kan t.o.m. vara ett sämre bränsle ur miljösynpunkt än särskilt oljan. Jag säger detta med stora marginaler för osäkerhet, eftersom åtminstone inte jag har sett några fullgoda rapporter som ger underlag för några fasta och bestämda uttalanden. Men bara det förhållandet att det från allt fler håll anges att det kan vara på detta sätt borde stämma till eftertanke, så att man inte rusar iväg och handlar för snabbt. Det är viktigt att man först tar fram och sätter sig in i fakta. Det är ändå intressant att högsta domstolen i Österrike förklarat att de som vill verka för naturgas där inte får säga att den skulle vara särskilt miljövänlig med hänsyn till just dessa effekter. Det är också intressant att den danska konsumentombudsmannen har förbjudit naturgasleverantörerna att använda miljöargumentet till stöd för sin försäljning. Detta manar till försiktighet. Det är en viktig erinran. Man bör inte heller bortse från att det också finns en annan fara med en snabb naturgasintroduktion. Den är att gasen slår ut biobränslena. Det kommer den att göra om vi åstadkommer en sådan introduktion. Den stora kostnaden för naturgas ligger i att gräva ned rör och dra fram ledningarna. Det ligger mycket pengar investerade i ett naturgasnät. När man gjort dessa investeringar är det alltid ekonomiskt fördelaktigt att se till att naturgasen tar hela den marknad för värme som den kan ta. Det innebär i så fall att den kommer att slå ut de rörliga alternativen, bioenergialternativet, på alla de platser där naturgasen med alla sina grenledningar dras fram. Jag är övertygad om att man därigenom bidrar till att långsiktigt skada miljöanpassad energianvändning och energiproduktion. Jag är överraskad över att ett parti som centerpartiet, som gärna i olika sammanhang talar om att man är angelägen om att få bioenergi till stånd, alltid tagit så lätt på frågorna om naturgasen. Jag kan säga ärligt att de svenska bönder som vill ge bioenergin en framtid i svensk energiförsörjning bör se upp särskilt mycket med de partier som nu förordar en snabb introduktion av naturgas. Eftersom statsrådet är vänlig att vara närvarande här när energifrågorna diskuteras, vill jag fråga henne om det finns någon som helst risk för att man nu—med regeringens samtycke — träffar avtal om inköp av naturgas och sluter överenskommelser med leverantörer på ett sådant sätt att riksdagens faktiska handlingsfrihet går förlorad. Enligt riksdagsbeslut skall vi 1990 ha en kontrollstation, då vi skall fatta beslut om hur energipolitiken skall utformas på 90-talet. Efter ett sådant beslut är det självklart att en regering måste handla och finna lösningar enligt de riktlinjer riksdagen dragit upp, Men om regeringen nu skulle medverka till att avtal träffades om stora gasköp och därigenom bakbinda riksdagens händer, skulle den begå en handling som stred mot svensk politisk tradition. Det skulle vara värt en konstitutionsutskottsanmärkning om så skedde. Jag vill därför be Birgitta Dahl försäkra mig om att inga sådana avtal kommer att träffas med regeringens medverkan förrän vi fått ett beslut på basis av den kontrollstation som riksdagen har beslutat om. Jag vill gärna att hon också kommenterar frågan när den proposition som skall ligga till grund för beslutet kan väntas komma. Blir det hösten 1990 eller blir det tidigare? Herr talman! Jag vill återkomma till bristen på sammanhang, på förutsebarhet och fasta spelregler i energipolitiken. Jag hade nyligen här i kammaren en diskussion med Birgitta Dahl. Jag kunde då påvisa att hon i ett kort anförande på en rad punkter talade mot sig själv och intog olika ståndpunkter i olika stycken av sitt anförande. I dag, herr talman, är förvirringen om möjligt ännu mycket större inom de socialdemokratiska leden. När den här debatten är slut, skall socialdemokrater rösta mot förslaget om höjda energiskatter på olja, kol och andra bränslen. Det står så i de olika utskottsbetänkanden som nu ligger på vårt bord. Men vi vet redan att om 14 dagar kommer samma socialdemokrater att sitta här i bänkarna och rösta för höjningar av skatter på precis samma bränslen. Det har de nämligen under mellantiden från det att detta betänkande var färdigt till dess att betänkandet om finanspolitiken ligger på riksdagens bord träffat avtal med centerpartiet om. Jag tycker, herr talman, att det vore fascinerande om de socialdemokrater som nu skall ta till orda i debatten ordentligt ville utveckla de argument som gör att de i dag säger nej till energiskattehöjningarna. Gör det noggrant och korrekt, så får vi jämföra med vad ni säger om 14 dagar när finansutskottets betänkande skall företas till avgörande här i kammaren. Jag ser verkligen fram emot den socialdemokratiska argumenteringen på dessa punkter — i dag och den 7 juni. Herr talman! Min kollega Kjell Johansson kommer i ett senare anförande att utveckla folkpartiets syn på energiskatterna utöver vad jag här försökt göra. Jag yrkar bifall till alla av folkpartiet stödda reservationer till de betänkanden som nu behandlas.

Herr talman! Det har framförts en hel del intressanta synpunkter från både moderata samlingspartiet och folkpartiet, och jag skall under resans gång försöka flika in en och annan kommentar. Låt mig först konstatera att de tre energibetänkanden från näringsutskottet som vi nu skall debattera i sedvanlig ordning är omfattande och visar att det i riksdagen finns många skilda åsikter i energipolitiken. I näringsutskottets betänkande nr 25 finns det inte mindre än 91 reservationer och 9 särskilda yttranden, tillsammans precis 100 avvikelser från majoriteten, som i de flesta fall består av socialdemokrater, folkpartister och moderater. Det kan finnas skäl att påpeka detta faktum samtidigt som man kan konstatera att moderaterna alltmer profilerar sig som det verkliga kärnkraftspartiet. Något sammanhållet grönt block finns det inte i energifrågan. Miljöpartiet är det parti som toppar listan över helt egna reservationer, nämligen 19 stycken. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har vardera nio reservationer och centern och vpk vardera sju. Det bredaste samarbetet i energifrågorna på oppositionssidan finns mellan centern och vpk. I inte mindre än 28 reservationer finns både centern och vpk med, och i 11 av dessa är centerpartiet och vpk ensamma. Miljöpartiet är med på 16 reservationer tillsammans med centern, och i 11 av dessa är kombinationen centerpartiet, vpk och miljöpartiet. Centern har sju reservationer tillsammans med folkpartiet, och det är bl.a. inhemska bränslen, vätgas och förgasningsteknik som förenar. Folkpartiet visar en mer öppen och konsekvent positiv attityd till förnybar energi än socialdemokrater och moderater, och det tycker jag bör ge folkpartiet en pluspoäng i energiprotokollet. Det största problemet, som jag ser det, med folkpartiet är dess övertro på den fria marknaden, som helt enkelt inte finns på energiområdet. Det måste vara ett politiskt dilemma att som folkpartiet gör bygga större delen av sin energipolitik på något som inte finns i verkligheten. Folkpartiet tycks blunda för att kraftföretagen arbetar i en monopolliknande marknad, och att förlita sig på marknadskrafterna i en sådan marknadssituation förefaller minst sagt vanskligt. Jag lyssnade med intresse till Hadar Cars utveckling av frågan om koldioxid och växthuseffekter. Det han sade anknyter mycket väl till vad centern sagt under många år. När vi kommer till frågan om naturgas, är det ganska märkligt att Hadar Cars varnar för centerns inställning. Centern är det enda parti som under många år konsekvent har drivit frågan om att naturgasen skall ersätta olja och kol. Men det får inte förhindra utvecklingen av biobränslen. Vi har också lagt fram konkreta förslag till hur det med hjälp av skatteinstrumentet skulle gå att åstadkomma detta. Men varken folkpartiet eller moderaterna har stött oss — trots att moderaterna var inne på nästan samma linje här, att naturgasen inte var riskfri. Det har vi i centern varit väl medvetna om. Därför har vi hela tiden varit för en mycket balancerad naturgasintroduktion — med de här absoluta förbehållen, som ju även folkpartiet har upptäckt. Vi i centern hävdar med bestämdhet att förnyelsen av vårt energisystem och därmed också kärnkraftsavvecklingen skall ske genom marknadsekono misk styrning. Hela svenska folket skall ha möjlighet att aktivt delta i denna ekonomiskt och miljömässigt mycket viktiga process. Genom inrättandet av en energins utvecklingsfond skulle vattenkraftens stora vinster delvis bli tillgängliga även för grupper utanför kraftföretagen. Priset för praktiskt taget all ny elproduktion är väsentligt högre än genomsnittspriset för befintlig elproduktion. Detta är inget nytt. Så har det varit under lång tid. Priset för strömmen från t.ex. Forsmark 3 och Oskarshamn 3 var vid driftstart åtminstone dubbelt så högt som det genomsnittliga råkraftpriset. Men den strömmen såldes ändå i betydande omfattning till reapris som s.k. avkopplingsbar el. Billig vattenkraft har fått täcka förlusterna på den dyra kärnkraften. Om Forsmark 3 och Oskarshamn 3 hade ägts av helt fristående bolag och varit hänvisade till de intäkter som de på en fri marknad skulle ha fått in på den ström som de producerade, hade den årliga förlusten varit i storleksordningen 1 000 miljoner för vardera företaget. Detta visar hur långt från den fria marknaden som kraftföretagen arbetar. Vi i centern vill åstadkomma en sund och lika konkurrens på energimarknaden. Det stöd som vi föreslår skall lämnas från en energins utvecklingsfond till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi syftar till att skapa denna lika konkurrens mellan aktörer inom och utom kraftföretagsgruppen. Det är först då som vi kan undvika en utveckling av vårt energisystem, där i första hand rena företagsintressen styr och där mycket liten hänsyn tas till samhällskostnader och långsiktiga miljövärden. Det har från socialdemokratiskt håll hävdats att centerns energipolitik skulle kräva nästintill planhushållning. Inget kan vara mer felaktigt. Inte något annat parti i riksdagen har ju presenterat en energipolitik, som tillnärmelsevis kan mäta sig med centerns när det gäller att utnyttja de fria marknadskrafterna för att skapa ett nytt och mycket miljövänligt energisystem. Socialdemokraterna verkar ha märkligt svårt att skilja på kraftföretagens och Sveriges intressen. De tycks också vara obegripligt beroende av att hålla kraftbolagen i handen och de vill att kraftbolag och storindustrin skall svara för allt väsentligt i fråga om förnyelsen av vårt energisystem. Detta medför ett resursslöseri och ett storskaligt och mycket sårbart energisystem med en långt större miljöbelastning än en förnyelse av energisystemet enligt centerns modell skulle göra. Vad som behövs för att vi skall få en verklighetsnära och resurseffektiv energipolitik är att socialdemokraterna tar av sig sina ”storskalsglasögon” och övervinner sin rädsla för det småskaliga och de enskilda initiativen. Socialdemokraterna måste lära sig att förstå att förnyelsen av vårt energisystem är en angelägenhet för hela svenska folket och att svenska folket är en omistlig resurs när det gäller att genomföra en effektiv och miljömässigt riktig förnyelse av vårt energisystem. Om jag skall sätta en etikett på den socialdemokratiska energipolitiken sedan 1985 blir det: många vackra ord, men i handling en skrämmande icke-politik. Jag menar att detta har vållat stor skada på vår miljö och drastiskt försvårat kärnkraftsavvecklingen. Miljöoch energiminister Birgitta Dahl har många gångar talat som en centerpartist men i huvudsak handlat som den suveräna kraftverksdirektören. På punkt efter punkt har regeringen överlåtit styrningen av energipolitiken till de stora energiintressenterna. Som ett slags avancerat balanstrick tillåter sig Birgitta Dahl att då och då ge kraftverksdirektörerna en ganska rejäl utskällning. Det tycks ingå som ett slags gammaldags husaga, som kraftföretagen måste acceptera för att i övrigt få ”husbondens” fulla stöd. Det förs i dag en debatt om att elanvändningen ökar och att det skulle föreligga stora svårigheter när det gäller att avveckla två kärnkraftsreaktorer 1995—1996. Men det är inte sanningen. De svårigheter som kan föreligga beror i allt väsentligt på den socialdemokratiska energipolitiken.

Biobränslen skulle ha använts i ökad omfattning — motsvarande en till två kärnkraftverk. Ungefär 20 TWh skulle därmed ha kunnat sparas eller ersättas med biobränslen. De två aktuella kärnkraftsreaktorerna svarar för ca 8 TWh. Till detta skall läggas att vindkraften skulle ha varit helt etablerad och att solenergin skulle ha haft en stark marknadsposition och kunnat stå för ett betydande energitillskott under de närmaste åren. Det är alltså en stark och berättigad kritik som måste riktas mot det socialdemokratiska partiet, som genom sin inre splittring har varit mer kluvet än någon liberal varit. Under den senaste tiden har socialdemokraterna dock visat en intressant förmåga till realistisk anpassning. Jag ser med spänning fram emot möjligheten att Birgitta Dahl skulle börja omsätta i handling några av de centertal som hon har hållit under de senaste åren. Birgitta Dahl har ofta inbjudit centern till samarbete i energipolitiken. Tyvärr har de vackra orden aldrig omsatts i handling och därför har det blivit ett mycket magert resultat. För Birgitta Dahl borde det kännas tryggt att veta att ord och handling är samma sak för centern. Vi i centern kommer inte att byta ståndpunkt därför att socialdemokraterna också i handling ansluter sig till centerpolitiken. Herr talman! Jag inleder mitt anförande med att konstatera att socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet tillsammans utgör den vanligaste majoriteten i energipolitiken. Detta faktum är helt uppenbart, även om moderaterna alltmer försöker profilera sig som kärnkraftspartiet. Kärnkraften skall lösa miljöproblemen och utgöra basen i Sveriges ekonomi, enligt moderat modell. Detta är ungefär samma verklighetsflykt som folkpartiet ägnar sig åt när man där förlitar sig på de fria marknadskrafter som inte finns. Moderaterna utgår — utan grund i verkligheten — från att ingen ytterligare kärnkraftsolycka kommer att hända, åtminstone inte i Sverige. Ändå vet vi att verkligheten är skrämmande, att en sådan kommer att hända. Vi vet bara inte när, hur och var. Det måste ändå ändå vara en klok politik att i detta perspektiv så snabbt som möjligt minska vårt beroende av kärnkraften och att inte, som moderaterna gör, aktivt arbeta för ett ökat svenskt beroende av kärnkraften. Med centerns energipolitik kommer vi successivt under 90-talet Prot. 1988/89:119 att frigöra oss från kärnkraften och skapa ett energisystem baserat på en 23 maj 1989 effektivare energianvändning och en i hög grad förnybar energi. Med moderat politik kommer vi långt in på 2000-talet att vara helt beroende av kärnkraften. Hur klarar vi då omställningen om det händer en kärnkraftsolycka som tvingar fram ett snabbt eller omedelbart stopp av kärnkraften? Det är ett mycket högt spel som moderaterna spelar för att mjölka ut så mycket som möjligt ur gjorda kärnkraftsinvesteringar. Vinsterna är begränsade. Men insatsen är hela svenska folkets framtid, som totalt kan förödas. Moderaterna använder koldioxidproblemen och växthuseffekten som ett tungt argument för kärnkraften. Kärnkraften är inte och kan aldrig bli en lösning på dessa problem. Det finns en stor enighet bland forskare och experter om att långsiktigt kan miljöproblemen lösas endast genom allt effektivare energianvändning och en övergång till förnybar energi. Det finns alltför många som, påverkade av kortsiktiga men riskfyllda vinstintressen, vill skjuta upp de rätta åtgärderna, för att först utnyttja den billiga oljan och få maximal förräntning på nedlagda pengar i kärnkraften. Samtidigt går omistlig tid förlorad, och resurser som kunde medverka till en långsiktig miljöriktig förnyelse utnyttjas inte eller går t.o.m. förlorade. Det som skiljer centern från de tre kärnkraftspartierna —s, fp och m — är i första hand att vi inser nödvändigheten av att påbörja arbetet med en adekvat förnyelse av vårt energisystem omedelbart och driva den så snabbt som det är möjligt med utnyttjande av alla tillgängliga resurser. Kärnkraftspartierna är kvar i sin ursprungliga sammanblandning av utbyggnad och avveckling, vilket får mycket negativa konsekvenser både ekonomiskt och miljömässigt. När Gunnar Hökmark här beskrev industrins ökade elanvändning tog han till det vanliga tricket att blanda ihop denna med avkastningen av elen och mycket annat och kom fram till en i förhållande till verkligheten felaktig bild. Lika verklighetsfrämmande är den gjorda beräkningen av avvecklingskostnaderna till 30 miljarder för de två reaktorer som skall ställas av 1995 och 1996. Vid en riktig hantering av avvecklingen blir kostnaden en helt annan. Vi delar uppfattningen att det är värdefullt med god tillgång på elenergi. Dock vet vi också att det är viktigt att vi använder elen effektivt, inte på områden där vi kan ersätta den med billigare och miljövänligare bränslen. Herr talman! Som jag tidigare nämnt har centern och vpk en långt gående samsyn i energipolitiken. Det är bara när vpk låter sin röda socialism ta över de sakliga bedömningarna som våra meningar går isär. Planhushållning, ökat statsägande och kollektiva lösningar före enskilda initiativ går inte att förena med centerpolitik, och därför finns det i detta avseende en mycket klar vattendelare mellan centern och vpk. Det finns all anledning att göra denna markering, utan att därför förringa värdet av den aktuella samsynen i sakfrågorna. Miljöpartiet har, som tidigare nämnts, mest av alla gått sin egen väg. Det är inte lätt att urskilja en helt klar linje eller vad som är miljöpartiets grundläggande värderingar. Många ställningstaganden synes vara resultatet av tillfälligheternas spel. Nu måste det vara rimligt att miljöpartiet får mer tid på sig att mogna innan det görs några bestämda omdömen om dess politik. Jag avstår därför ifrån en närmare analys av denna. 17 Herr talman! Det är inte praktiskt möjligt att i ett så omfattande betänkande som det vi nu har att diskutera analysera enskilda reservationer, utan jag vill därför bara yrka bifall till alla reservationer där centerns representanter är medi de tre betänkanden som nu är aktuella, NU25, 30 och 31. Jag vill ägna några minuter åt centerns förnyelseplan för vårt energisystem och de möjligheter som finns till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Många gånger när centern har väckt frågor har vi både förhånats och förlöjligats. Man har sagt att våra förslag har varit orealistiska, men efter hand har de blivit högsta sanning, och då har man litet grand försökt dölja att det varit fråga om centeridéer. Jag har tagit med mig en liten broschyr från Stockholms Energi, där man nyss har tagit upp frågor som vi sedan länge har drivit kontinuerligt. I broschyren framhålls att om vi kan vänta med att bygga nya produktionsoch distributionsanläggningar för el, kan vi dämpa prishöjningarna. Är årsförbrukningen jämn, utnyttjar vi våra resurser till fullo. Då tjänar alla på det. Vi slipper dyrbara anläggningar som bara utnyttjas i rusningstid. Du slipper betala för dem. Mindre elproduktion betyder också mindre förbränning av olja och kol. Det är skönt för miljön. Det här är ord som ni har hört centerpartister säga åtminstone de senaste tio åren i riksdagen, och i den krassa verklighet som vi lever i borde även andra ställa sig bakom dem. Vi ser positivt på att så nu sker. Vi beklagar bara att vi har förlorat mycken tid fram till dess att man började ansluta sig till vår uppfattning. För att inte förlänga debatten i dag inför kvällens festligheter skall jag avstå från att utveckla frågorna om effektivare energianvändning. Exemplen på möjligheter till en sådan är många. Låt mig ändå säga att jag gläds över den anslutning till vikten av ökad användning av biobränslen som folkpartiet klart bekänt sig till. Den redovisas också på ett markerat sätt i Sydkrafts årsredovisning. Också på flera andra håll inom näringslivet, framför allt från experter och forskare, har det börjat bli en uppslutning kring centerns linje. Vi hoppas att detta skall ge faktiska resultat i verklig utveckling när det gäller dessa viktiga bränslen. Även vindkraften omnämns i t.ex. Sydkrafts årsredovisning som någonting som det är viktigt att satsa på. Även därvidlag börjar vi få genomslag för våra idéer. Utöver det som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 25 vill jag ta upp statens vattenfallsverks verksamhet. Jag vill bara nämna att centerns politik leder till minskade investeringsbehov, och detta gör att vi kan ta in vissa medel till statskassan utan att försämra vare sig Vattenfalls ekonomi eller den långsiktiga elproduktionen. Vi vill regionalisera Vattenfall, få till stånd ökad konkurrens och förbättra effektiviteten i verksamheten. När det gäller använt kärnbränsle är huvudfrågorna för centern att eftersom vi nu måste ta hand om detta, måste vi i vart fall se till att ha en tillräcklig finansiering av denna verksamhet. Det är också mycket viktigt att vi tillför den tillräckligt med obundna forskningsoch utvecklingsresurser för att åstadkomma säkrast möjliga omhändertagande av detta använda kärnbränsle. Herr talman! Jag vill med detta bara återigen poängtera hur centerpolitiken alltmer visar sig passa som hand i handske i verklighetens värld. Det är min förhoppning att alla kammarens partier efter hand skall göra denna upptäckt och att vi i bred enighet faktiskt kan gå in för en politik som gagnar miljön och svenska folket samt skapar en stabil ekonomi. Det är i så fall centerpolitik som leder till dessa resultat.

Herr taman! När jag hörde Ivar Franzéns inlägg kom jag att tänka på lantbrukaren som hade varit till staden och handlat. Det var på vårvintern. När han skulle bege sig hem funderade han på om han skulle ta bilen över isen. Han räknade upp argumenten för detta: Det var kortare väg, han skulle komma hem snabbare, han skulle spara bensin, risken att möta någon var liten, och alltså skulle han antagligen inte krocka. Han hittade en mängd argument av det slaget, men det fanns ett argument emot, och det var att det fanns en stor råk i isen, så han skulle drunkna om han tog den vägen. Ibland räcker det inte att stapla argument på varandra och räkna dem. Det kan ju finnas något som ensamt är avgörande. Det bör man inte glömma bort heller i centerpartiet. Se efter vad som är centralt i denna uppräkning av reservationer hit och dit! Då hittar ni kanske också vilken politik man bör bygga på och vad man inte bör bygga på. Det låter så väldigt vackert när Ivar Franzén talar om biobränslena och naturgasen: Här skall man med naturgas ersätta olja och kol, men man får inte tro att naturgasen skall ta någon marknad för biobränslena. För att fortsätta med liknelser tycker jag att det är som om bonden skulle säga till Mickel räv: Jag släpper in dig i hönsgården och du får ta två höns, men icke den bästa värphönan. Ivar Franzén kan inte ens själv tro att de som driver fram naturgasen skulle låta bli att ta marknader för biobränslena, av något slags vänlighet. Verkligheten är den, att har man lagt ner gasledningarna och dragit fram dem till användarna, lönar det sig alltid att prismässigt gå under alla alternativ för uppvärmning. Det kommer att gälla biobränslena också. Den som vill ha en marknad för biobränslen skall akta sig för centerns energipolitik. Den kommer att leda till att det inte blir någon marknad kvar för biobränslen. Herr talman! Jag har noterat att Ivar Franzén sade: Ingen har som centern byggt sin energipolitik på marknadskrafter. Sedan gick det ungefär tio minuter och då sade han: de marknadskrafter som inte finns. Han sade att de inte fanns. Jag försäkrar Ivar Franzén att de finns. Marknadskrafterna är kvar också inom energisektorn. De företräds bl.a. av värmeoch kraftverk, med personal som innehar stor skicklighet. Jag rekommenderar Ivar Franzén att bygga på marknadskrafterna och på dessa människors skicklighet när han formar sin energipolitik. Då hamnar den inte som socialdemokratins på lösan sand.

Herr talman! Ivar Franzén hävdade att moderaterna var ett kärnkraftsparti. Jag vill inte på något vis förneka att vi vill att man skall använda kärnkraften. Men det intressanta är inte att vi vill att man skall använda den kärnkraft som vi har byggt upp här i Sverige. Det som skiljer oss åt är att Ivar Franzén, utan att vi har kunnat påvisa att det finns säkerhetsmässiga risker som motiverar det, ändå vill avveckla kärnkraften. Det finns mycket som jag inte vill avveckla här i vårt samhälle. Inte ens efter Ivar Franzéns anförande finns det någon som helst vilja hos mig att avveckla centerpartiet. Men för den skull behöver man inte kalla moderata samlingspartiet för ett ”centerpartiparti”. Det viktiga är att vi vill använda de resurser som finns investerade i kärnkraften. Det är också det som gör den ekonomiska kalkyl som Ivar Franzén presenterade alldeles nyss över kärnkraften — vilken i sig var mycket besynnerlig — fullkomligt meningslös. De kärnkraftverk vi i dag har, de har vi. Vi kan inte så att säga demontera dem och få tillbaka investeringarna. Därför finns det ingenting som är så ekonomiskt dyrt — hur många kalkyler Ivar Franzén än läser upp här i kammaren — som att avveckla kärnkraften. Det viktiga med kärnkraften är att vi har kunnat se att den har inneburit konkreta förbättringar för den svenska miljön när det gäller koldioxidutsläppen liksom utsläppen av svavel och kväve. Dessa förbättringar beror på att vi i Sverige har tagit i anspråk kärnkraften och därmed kunnat gå över till mer elanvändning. Det är detta som svensk energipolitik faktiskt har fått beröm för. Anledningen till att vi vill använda kärnkraften är att den ger oss tid och råd att förbättra energihushållningen och utveckla de nya energikällorna. Jag tror att Ivar Franzén inte alltför mycket denna sena maj skall drabbas av lärarfrossa och försöka sätta betyg på andra partier, som om han vore en outnämnd men självklar auktoritet. Det är i och för sig sött när Ivar Franzén säger att inget parti har en så genomtänkt energipolitik som centern. Det hade varit litet mer imponerande om någon mer fristående auktoritet hade sagt det än Ivar Franzén själv. Det ger ett litet patetiskt intryck när Ivar Franzén delar ut pluspoäng. Saken är att den energipolitik som Ivar Franzén står för faktiskt är ännu mer oseriös än den som det nya miljöpartiet har presenterat. Ni har på fullt allvar i denna kammare föreslagit att vi på 25 år skall halvera energianvändningen. Miljöpartiet ville bara att vi skulle minska energianvändningen med ca 40 Zo. Med betygsättarens metod skulle jag vilja säga att Ivar Franzén är tio procentenheter mer oseriös än miljöpartiet i sin energipolitik, och det är inget smickrande betyg.

Herr talman! Jag vill bara säga till Ivar Franzén att uppräkningen av de frågor som centerpartiet, vpk och inte så sällan också miljöpartiet är eniga om är helt riktig. Jag tycker att vi, utan att sätta partietiketter på de frågorna, också skall konstatera att vi är eniga utifrån ett seriöst mångårigt engagemang i energioch miljöfrågor, både som partier och som enskilda individer ingående i en bred miljörörelse, i folkkampanjen mot kärnkraft osv. Vi har haft ett gott samarbete i många frågor med ett givande och tagande. Det finns ingen anledning att något parti skall ta patent på de frågorna, tycker jag. Det gagnar inte det fortsatta samarbetet. Det skulle kunna visa sig att vi är överens i dessa frågor av rent faktiska skäl, för att det är så vi vill ha politiken. Detta skall inte blockeras av att det ena partiets färg är gult, det andra rött och det tredje grönt. Jag tycker inte att vi skall låta oss förblindas av färger på

Herr talman! Jag börjar bakifrån, det är oftast lättast. Jag vill bara stryka under att de konstateranden jag gjorde på intet sätt får förringa värdet av samsyn och samarbete i sakfrågorna. Det sätter vi högt, och vi hoppas att det skall vara så även i fortsättningen. Samtidigt tycker jag inte att det är något fel i att vi talar om vilka ideologier vi har och att det ibland nästan av naturnödvändighet leder till litet olika åsikter i vissa frågor. Jag tycker att det är en öppen och klar redovisning som vi alla bör vara positiva till. Överlevnadsfrågorna, Gunnar Hökmark, är faktiskt grunden och det primära i centerns politik. Emellanåt försöker vi redovisa med siffror hur snett vi många gånger behandlar utbyggnaden av vårt energisystem, och Gunnar Hökmark har rätt när han säger att det är död kostnad som har lagts ned i kärnkraften. Men när de besluten togs var det inte så.

Det är nästan rörande att se hur Hadar Cars ger sig in på lantbruksområdet. Jag är litet förvånad över att det inte också var fråga om häst och släde under resan över vattnet. Låt mig bara säga att vi försöker redovisa vår politik klart och öppet. Vi gör inte anspråk på att på varje punkt få rätt, men vi gör anspråk på att ärligt arbeta igenom problematiken, förankra den i verkligheten och konsekvent driva den. Vi kan enligt min mening konstatera att vi har fått rätt av verkligheten gång på gång. Det borde kanske ge ett litet uns av respekt.
Herr talman! Jag tycker det är bra att Ivar Franzén medger att de kalkyler som han tidigare presenterade från talarstolen inte har någon relevans för den energipolitiska diskussion som vi nu för. Därmed kan vi konstatera att den typen av ekonomisk argumentation är bortförd från diskussionen om huruvida vi skall fortsätta att använda kärnkraften eller ej. Då kommer vi in på det som givetvis är det mest centrala, nämligen det som Ivar Franzén utpekar som överlevnadsfrågorna. Jag tror att vi, när vi diskuterar de frågorna i den här kammaren och på många andra ställen, kanske skall vara litet mer ödmjuka och inte sätta likhetstecken mellan den egna politiken och en strategi för mänsklighetens globala överlevnad. Det blir även det litet patetiskt. Jag skulle vilja att Ivar Franzén litet oftare funderade på de globala miljöhot som kommer från alla andra energiformer än den som han mest bestämt motarbetar. Jag skulle vilja att han tänkte sig in i vad som kanske kan komma att hända de kommande fem tio åren, om det visar sig att växthuseffekten är av den omfattning och betydelse som i dag många forskare tror.

Då kan det vara bra för Ivar Franzén att inte ha försökt lägga monopol på vidsyn och framsynthet när det gäller att föra en politik för mänsklighetens globala överlevnad, eftersom han då helt plötsligt inte har särskilt mycket politik för att möta den nya situation som jag tar seriöst på, som vi moderater tar seriöst på och som allt fler i denna kammare också tar mycket seriöst på.

Herr talman! En omfattande naturgasintroduktion kommer att minska förutsättningarna för bioenergi och energiskogar, där ledningarna dras fram. Det är en verklighet. Liksom räven, om han släpps in i hönshuset, skulle bita huvudet av hönsen, biter Ivar Franzén huvudet av skammen.

Herr talman! Jag vill för Hadar Cars påpeka att vi i flera år har redovisat de åtgärder som vi anser behövs för att komma ifrån den för biobränsle ofördelaktiga konkurrenssituationen. Om vi hade fått majoritet för våra förslag, skulle det ha inneburit en mycket bättre situation för biobränslena. Vi skulle i stort sett ha satt munkorg på den där räven och därmed kunnat styra precis vilken höna han skulle ha till middagsmat. Prisrelationerna har betydelse, om de tillåts att fungera på en marknad. Vår politik går framför allt ut på att försöka jämställa dessa faktorer, så att vi får en sund och riktig konkurrens.

Det är ju deras rekommendation. Det är ju Brundtlandkommissionens rekommendation, FN-rekommendationen, som vi menar att regeringen bör ta till sig för att sedan komma med förslag till lösningar av dessa problem. Det är det vi föreslår. Jag tycker att detta är ganska väl underbyggt. De kanske allra främsta experterna har ju försökt analysera situationen och presenterat funderingar i den här riktningen. Jag förstår inte riktigt vad det är som gör att Gunnar Hökmark kan se en fördel i att uppskjuta en rad konstruktiva åtgärder. Vad som skiljer centern från moderaterna och folkpartiet i den här frågan är att vi i centern vill påbörja förnyelsen av energisystemet i dag för att därmed möjliggöra en snabbare avveckling av kärnkraften. Kärnkraftsavvecklingen blir ett resultat av denna förnyelse, där vi rationellt kan utnyttja resurserna och därmed få en betydligt billigare förnyelse och efter hand både miljövänligare och billigare energi. Det är denna strategi som vi så helhjärtat arbetar för och som jag hoppas så småningom skall vinna en bred anslutning.